Fru talman!

Det stora antal reservationer som finns fogade till betänkandet får inte undanskymma det faktum att det råder stor enighet om grunddragen i vår säkerhetsoch försvarspolitik. Det finns inga svårigheter för oss socialdemokrater att ansluta oss till den målsättning som statsministern angivit för den svenska säkerhetsoch försvarspolitiken. Den överensstämmer ju helt med vad som angavs redan i 1968 års försvarsbeslut. Men det är ändå viktigt att det på nytt markeras att vårt lands säkerhetspolitik formas i samverkan med inte minst utrikespolitik, internationell nedrustning, handelspolitik och biståndspolitik. Det är naturligtvis inte betydelselöst hur vi ordnar vårt militära försvar, civilförsvaret eller andra delar av vårt totalförsvar. Men lika visst är det först i ett vidare sammanhang som vi, i samverkan med andra nationer, har utsikter att kunna bygga upp en bestående fred och trygghet för oss själva och också för andra länder och folk. Det är bra att det på nytt framhålls att Sverige skall föra en strikt alliansfri politik och att det svenska försvaret skall ha en klar defensiv karaktär och således inte kunna uppfattas som ett hot mot någon i vår omgivning. Det bör — det vill jag gärna säga — fästas stor vikt vid de här uttalandena. Och alla som har att företräda regeringen — och riksdagen också, för den delen — måste vinnlägga sig om att ge klara och entydiga besked på den här punkten, så att ingen kan tvivla på att alliansfrihet och neutralitet inte bara är vackra ord utan en levande realitet för oss här i landet. Det är alltså inte om de grundläggande principerna för vårt försvar som vi är oense. Låt mig gärna säga att regeringen i flera avseenden förberett det beslut, som vi nu går att fatta, på ett tillfredsställande sätt. Vi har getts tillfälle att i vanlig ordning inom utredningar och kommittéer få framföra våra åsikter och kan också konstatera att vad vi har sagt i dessa sammanhang i flera avseenden vunnit beaktande vid propositionens utformning. Jag vill också ge regeringen ett erkännande för att den i ökad utsträckning harinsett, att i den samhällsekonomiska situation där vi nu lever måste också försvarskostnaderna bli föremål för en noggrann prövning. Från det att moderaterna 1977 fick bestämma försvarsanslagets omfattning och inrikt ning har man under de gångna fem åren i två omgångar reducerat anslaget till det militära försvaret. I första omgången gällde det 300 milj.kr. och i andra 250 milj.kr. För innevarande budgetår är alltså medelsansvisningen till militära ändamål 550 milj.kr. mindre än vad den skulle ha varit om man hade låtit 1977 års beslut gälla. Genom denna anpassning har mittenpartierna i stort sett kommit ned till de anslagsramar som vi från socialdemokratiskt håll hela tiden har förespråkat. Att denna frigörelseprocess från moderatinflytandet har tagit så lång tid att förverkliga är att beklaga. Att moderaterna däremot ånyo driver en överbudspolitik och begär ett par miljarder mer i militäranslag under den kommande femårsperioden är inget att förvåna sig över. Vi förebrår således inte regeringen för att den under den nu snart avslutade femårsperioden har gjort dessa avsteg från 1977 års beslut. Däremot kan det finnas anledning, när vi nu skall summera erfarenheterna av de fem åren, att peka på ett par företeelser som utgör avvikelser från vad som omfattades av det förra försvarsbeslutet. Bestämmelserna om hur man skulle förfara med oförbrukade medel har exempelvis ändrats. Högst 2 26 av anslagssumman skulle få överföras från ett budgetår till ett följande. Däri låg naturligtvis en markering av att i den mån pengarna inte behövdes för de aktuella försvarsändamålen skulle de föras tillbaka till statskassan, en mycket rimlig inställning i den situation vi nu har. När det såg ut som om kompensationsmedlen genom inflationen skulle bli större än vad man hade beräknat, begärde man av riksdagen möjligheten att få överflytta sådana medel, inte med 2 970 utan med 4 96, således en avvikelse från det grundläggande försvarsbeslutet. Detta drevs igenom med en rösts övervikt här i riksdagen. Man har också tagit sig för att utan anmälan till riksdagen, inför ett budgetårsskifte, ur försvarsanslaget förbruka 118 milj.kr. för inköp av en förvaltningsbyggnad. Ett tredje fall av nyintroducerade metoder för medelsförbrukning inför ett budgetårsskifte inträffade i fjol då de borgerliga ledamöterna inom försvarsutskottet, utan att frågan hade berörts vare sig i proposition eller i motioner, tog initiativet till utökade beställningsbemyndiganden för materielanskaffning till marinen med 200 milj.kr. Vad jag här har nämnt visar hur stor uppfinningsrikedom det har funnits då det gällt att till varje pris förbruka pengar som anvisats, men som inte behövt tas i anspråk för de av riksdagen beslutade ändamålen. De summor jag har nämnt visar att det inte rör sig om futtigheter när vi socialdemokrater anmärker på regeringens och de borgerliga partiernas handläggning av dessa ärenden. Jag tror bestämt att varken riksdagen eller regeringen är betjänta av att låta fiffiga ämbetsmän finna kryphål varigenom fattade beslut kan kringgås på olika sätt. Det är också önskvärt, det vill jag betona, när vi nu kommer överens och fattar ett nytt försvarsbeslut att regeringen visar en vilja att följa det beslutet även när det gäller sådana saker som jag har pekat på. Vad gäller Bastionen har de följsamma borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet sett till att det inte skulle falla en skugga över det ansvariga statsrådet. I försvarsutskottet har vi socialdemokrater haft den föreställningen att det åtminstone skulle vara möjligt att få de borgerliga ledamöterna med på att riksdagen borde fastställa en gräns för beslut av s.k. förvaltningskaraktär i framtiden. Trots att vi har satt den gränsen så högt som 10 milj.kr. har inte de borgerliga ledamöterna velat vara med om en sådan kontrollåtgärd från riksdagens sida. Jag ber, fru talman, utan att egentligen hysa någon förhoppning om framgång i denna sak, att få yrka bifall till reservation 1 under punkt 5, som jag och mina socialdemokratiska kamrater i försvarsutskottet har avgivit. Innan jag går in på flygplansfrågan, som av naturliga skäl torde få ett rätt stort utrymme i den följande debatten, vill jag helt kort återvända till planeringsramarna för femårsperioden och utgiftsramarna för nästa budgetår, som vi nu har att ta ställning till. Genom att de borgerliga partierna har skilt sig åt och moderaterna nu har gått sina egna vägar har vi socialdemokrater kommit att stå för utskottets förslag i dessa avseenden liksom i fråga om krigsorganisationens utveckling, vilken naturligtvis har samband med hur mycket pengar som anvisas. Låt mig börja med att konstatera att även om regeringens planeringsoch utgiftsramar inte avviker från vad vi socialdemokrater har föreslagit med mer än 85 milj.kr. per år räknat, är innehållet i dem inte det samma som i vårt förslag. Från socialdemokratiskt håll har vi ständigt betonat vikten av att vårt värnpliktsförsvar utgör kärnan i vår försvarsorganisation. I ett demokratiskt samhälle, där det finns stor personlig frihet för människorna, finns det också goda förutsättningar för att bygga upp försvarsorganisationen på medborgarnas vilja att medverka till att skydda sitt eget samhälle. Vi finner — såsom andra socialdemokrater i försvarsutskottet kommer att utveckla i denna debatt — det angeläget att på olika sätt ta till vara allt det kunnande och engagemang som de värnpliktiga representerar. På samma sätt vill vi att de anställda inom försvaret i all den utsträckning som det är möjligt skall ges inflytande och möjligheter till utveckling i sina arbetsuppgifter. Vi har för vår del utlovat att de värnpliktigas ekonomiska villkor skall förbättras på ett rejält sätt. Bl. a. föreslår vi att dagpenningen skall höjas till minst 30 kr. under femårsperioden. Höjning bör nu ske med 4 kr. i en första etapp. De borgerliga tycks inte ha räknat med en höjning med mer än 1 krona, som en omedelbar åtgärd, för att först efter en närmare utredning vilja ta ställning till den framtida utvecklingen. Några medel för förbättringar av de värnpliktigas situation har inte avdelats inom regeringens ramar. Det blir måhända samma ordning som tidigare rekommenderats från borgerligt håll — om det skall ske några uppräkningar för de värnpliktiga måste riksdagen göra särskilda medelsanvisningar för det ändamålet. Det är angeläget att försvarsministern — när han nu sagt att han vill utreda den här frågan — också ger oss ett besked om huruvida riksdagen då har att räkna med särskilda framställningar om ökade anslag till den militära verksamheten. Detta är på något sätt avslöjande för hur man på den borgerliga sidan ser på försvarsfrågan i dag. Den tenderar att alltmer bli en fråga om materielen, medan de människor som skall verka inom organisationen ägnas ett alltför ringa intresse. Härvidlag har det skett en klar försämring under de sex år som vi har haft borgerliga regeringar. Även om inte regeringspartierna vill ge så mycket pengar till materielanskaffningen som moderaterna, tävlar de med dem om det antal Norrlandsbrigader, mekaniserade bataljoner, ubåtar, robotbatterier, tunga transportflygplan, m.m. som skall tillföras organisationen under de närmast tio åren. Jag ger faktiskt moderaterna rätt i den kritik som de riktat mot regeringens vaga och mycket opreciserade beskrivning av vad man vill åstadkomma. Vi socialdemokrater har — för att ta ett exempel — föreslagit två nya mekaniserade bataljoner. Moderaterna har menat sig ha råd till fem. Vad säger då mittenpartierna och regeringen? Jo, i planen anger man 2-5 sådana bataljoner. Vi anser oss ha råd med 12 ubåtar. Moderaterna tänker sig 13-14. Vad säger då centern och folkpartiet? Jo, att 12-14 ubåtar skall tillkomma under perioden. Detsamma gäller för det mesta av det övriga i vår krigsorganisation i dag och förslagen om hur den skall se ut om tio år. Även om nu mittenpartierna vill hålla igen på värnpliktsförmånerna, så kommer de besparingar man där gör inte att räcka till för att man skall hålla jämna steg med moderaterna i fråga om materielanskaffningen. Det är inte sannolikt att regeringen ens kommer att nå upp till medeltalet av vad den ställt upp som mål för krigsorganisationen. Mycket talar för att regeringen när det gäller försvarets styrka och omfattning inger förväntningar som inte kan infrias. När det gäller krigsorganisationens utveckling ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan under punkt 7, mom. 2 a och 2 c, samt när det gäller planeringsramen och utgiftsramen till vad utskottet hemställt under punkt 7 mom. 6b. Som en konsekvens därav föreslår jag även bifall till utskottets hemställan under punkt 16, mom. 6, 7, 10, 11, 14 och 15 vad avser de olika vapengrenarna. I mitt anförande tvingas jag gå förbi flera viktiga frågor, som emellertid mina partikamrater kommer att ta upp i den fortsatta debatten. Det gäller ändringarna i fredsorganisationen för det militära försvaret men också frågor som rör civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och övriga delar av totalförsvaret. Det är glädjande att det har vuxit fram ett ökat medvetande om att alla dessa olika delar av det svenska totalförsvaret är mycket betydelsefulla för att vi skall kunna hålla en tillfredsställande beredskap mot olika slag av hot mot vår säkerhet och trygghet. Låt mig i detta sammanhang göra en personlig reflexion. Det är mycket bra att vi har fått till stånd en ordning med ett samlat totalförsvarsbeslut, som det vi i dag skall fatta. Men är det inte alltför ambitiöst att samtidigt gå in på utbildningsfrågor, värnpliktsförhållanden och mycket annat, som så lätt kommer i skymundan och som borde ha varit föremål för mycket mera inträngande behandling? Det är värt att i framtiden fundera över om vi inte kan finna en bättre ordning för handläggningen, en ordning som möjliggör ett ökat intresse för dessa frågor, som är så utomordentligt betydelsefulla för både värnpliktiga och andra men som tyvärr inte får nämnvärt utrymme när de behandlas i skuggan av ett sådant här övergripande beslut. Jag vill uttala min glädje över att det inom utskottet, när det gäller det förslag som föreligger från marinchefen om en total omläggning av hela värnpliktssystemet för marinen, varit möjligt att enas om att icke ge klarsignal till förslaget utan göra det till föremål för en utredning. Jag hoppas att försvarsministern kommer att följa vad ett enigt försvarsutskott här har kommit fram till. När frågan betraktas ur en annan synvinkel än den marinchefen självfallet ser den ur kan vi penetrera problemen bättre och även beakta de konsekvenser som förslaget får för Karlskrona, Göteborg och andra orter. Som många gånger förr har dock luftförsvaret och flygplansanskaffningen fått ett alltför stort utrymme i försvarsdebatten. Å ena sidan möter vi i dag en fredsrörelse inom vilken vissa grupper ser som sin viktigaste uppgift att protestera mot att vi här i Sverige strävar efter att tillföra försvarsorganisationen ett nytt svensktillverkat plan, då Viggensystemet i början på 1990-talet börjar gå ut ur organisationen. Fredens sak gagnas inte av att små och neutrala stater som Sverige avstår från möjligheten att hävda sin rätt till nationell frihet och suveränitet. Det borde även de mest engagerade fredsvännerna kunna inse. Å andra sidan möter vi en opinion som lika omotiverat kräver snabba och tveklösa beslut om ett nytt stridsflygplan.

Det förtjänar erinras om att det fanns lika ivriga röster som för ett par tre år sedan krävde ett beslut om det lätta attackplanet BILA som då sågs som en avgörande förutsättning för att vi skulle få ett fullgott försvar och för att flygindustrin i landet skulle kunna överleva. Tack och lov fanns det också den gången besinning, eljest hade vi i dag varit i den situationen att vi över huvud taget inte hade haft ekonomiska möjligheter att diskutera hur det framtida flygplanet skall se ut. Vi är inte betjänta av att träffa viktiga beslut under tvång eller i osäkerhet om beslutets innebörd. Det är inte tillfredsställande att den ena halvan av riksdagens ledamöter ställs inför kravet att på mycket kort tid sätta sig in i och ta ställning till en så komplicerad fråga som utveckling och tillverkning av ett svenskt JAS-plan utgör. Hur inträngande informationen har varit på den borgerliga kanten har jag inte möjlighet att bedöma.

Jag röjer väl inga hemligheter när jag påstår att varken konstruktörerna, representerade av Saab och övriga medverkande svenska företag, eller beställareparten, representerad av flygvapnet och försvarets materielverk, i dag har klart för sig hur planet skall figurera och utrustas för att på bästa sätt fylla denna allsidiga uppgift. Som i så många andra fall när man står i en valsituation kan man inte få allt det bästa på en gång. En ökad manövreringsförmåga leder till minskad lastförmåga. Ökade prestanda i fråga om instrumentering leder till ökad vikt och minskad rörelsehastighet. Det framgår av det material som vi fått till utskottet att man har goda förhoppningar att redan någon gång i höst få försök slutförda och utvärderade som kan bli avgörande för planets vingutformning och andra väsentliga ting. Som vi framhållit i vår reservation har den kostnadsram som för bara två tre månader sedan ansågs gälla för att svara mot de ställda kraven inte kunnat hållas. Det har nu visat sig att i stället för 24,9 miljarder kronor krävs det 25,7 miljarder kronor. Därtill kommer att viss vapenanskaffning, som tidigare ansetts böra ske före sekelskiftet och som skulle vara med i projektet, nu förts över till en tid som ligger efter sekelskiftet. En sådan väldig förändring får vi också räkna i pengar, och då blir avvikelsen inte längre 800 milj.kr., utan den torde uppgå till 1 100-1 200 milj.kr. vid det här laget. När man under hösten får fram det bättre underlaget för ställningstagandet till hur planet skall utformas kan det bli tal om ytterligare kostnadsökningar, anmäls det, på 300 milj.kr. Det beror på vilken väg man går och om man skall utnyttja Rockwell-vingen, som det finns option på, eller avstå från denna. Jag skall inte fortsätta att referera reservationens innehåll, som jag antar att ledamöterna med stort intresse redan har tagit del av. Vi har för vår del inte kunnat komma till en annan uppfattning än att ärendet inte är färdigberett på ett sådant sätt att riksdagen nu bör fatta ett bindande beslut om JAS-planet. Det hade varit klokare om försvarsministern hade avstått från att förelägga riksdagen ett förslag som rymmer .så mycket av osäkerhet såväl i fråga om den tekniska utformningen av planet som i fråga om kostnaderna. Låt mig uppriktigt säga att jag för min del hade hoppats att vi skulle kunna fatta ett beslut i riksdagen även i flygplansfrågan. Men sedan jag har tagit del av materialet inser jag att det inte rimligtvis kan ske. Dess bättre finns det tid och utrymme för en bättre och grundligare penetrering av möjligheterna att nå en lösning som kan förena såväl vår militärledning, som står splittrad i frågan, som oss politiker, som inte i dag är överens i frågan. Vi har i reservation 8 föreslagit att en särskild kommitté tillsätts som skyndsamt skall medverka till ett mera preciserat förslag, som kan föreläggas redan nästa riksmöte. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till denna reservation. I avvaktan på denna vidare beredning bör överläggningar äga rum mellan regeringen och industrigruppen om en förlängning av offerten liksom om de begränsade kostnader som kan bli aktuella i sammanhanget. Fru talman! Jag har sett den beskyllningen riktas mot oss socialdemokrater, att vi av taktiska skäl vill förhala denna fråga. Vad skulle sådant tjäna till? Jag antar att ingen här i riksdagen vill beskylla oss socialdemokrater för bristande intresse för och omsorg om försvarsorganisationen. Under flera årtionden har vi gång på gång gett exempel på att vi vill ha ett fullgott försvar till skydd för det samhälle som vi själva har varit med om att skapa. Det är detta som vägleder oss också i dag.

Fru talman! Det femårsbeslut som riksdagen nu står i begrepp att fatta har föregåtts av ett mycket långt och intensivt beredningsarbete med alla de fyra stora demokratiska partiernas medverkan och insyn. Erfarenheterna visar att det är av stort värde för Sverige med långsiktigt arbetande parlamentariska säkerhetsoch försvarspolitiska kommittéer. Redan år 1978 tillsattes på försvarsminister Krönmarks initiativ en stor försvarskommitté med vida direktiv. Kommittén, Fk 78, har med stöd av ett effektivt arbetande sekretariat och ett stort antal experter utfört ett omfattande arbete. Fk 78 har under sitt arbete blivit överens på många väsentliga områden. Det är betydelsefullt med enighet om säkerhetspolitiken, om värdet av femåriga försvarsramar och om värdet av ett rättvisande försvarskostnadsindex som skall medföra att den reella köpkraften är lika stor det femte året som det första. Försvarsutskottet är också enigt i denna fråga. De fyra partierna i försvarsutskottet är vidare överens om ökade anslag till civilförsvar, sjukvård i krig, ekonomiskt försvar och övrigt totalförsvar. För mig är det dock ur försvarspolitisk synpunkt omöjligt att förstå varför socialdemokraterna vill anslå ytterligare 30 milj.kr. till beklädnad, ett område där vi i ett krigsläge är bättre tillgodosedda än på praktiskt taget alla andra totalförsvarsområden. Det är också värdefullt att vi i stort är överens om förändringar i fredsorganisationen och helt överens om besparingsmålet där — minst 7,9 miljarder kronor — under åren 1982-1992. Såväl i försvarskommittén som i försvarsutskottet är vi överens i bedömningen att Sveriges säkerhetspolitiska läge gradvis har försämrats under senare år och att detta ställer ökade krav på vårt totalförsvar. Försvarskommittén, som ingående studerat utvecklingen i norra Europa, har enhälligt konstaterat att supermakterna, dvs. Sovjet och USA, fått ett starkt ökat intresse för vårt nordliga område. Det kan avläsas i den ökade spaningsoch övningsverksamheten i vårt närområde samt i förekomsten av kärnvapenbärande ubåtar i Östersjön. Sovjet har också byggt upp världens starkaste marina bas på Kolahalvön och bl.a. placerat många av sina stora kärnvapenutrustade ubåtar där. På Norges önskan har NATO lovat lagra militär materiel i ökad utsträckning i mellersta och norra Norge, detta för att bättre och snabbare kunna möta ett överraskande anfall från Öst. Anfallets. syfte antas vara att komma i besittning av delar av Atlantkusten. Försvarskommittén kan tänka sig att redan vid inledningen av ett stormaktskrig i Europa kan det bli en kamp om strategiska positioner i Skandinavien och vid Nordkalotten och att det då för båda parter kan framstå som lockande att kunna utnyttja svensk mark och svenskt luftrum. Om Sverige har ett svagt försvar, kan det framstå som fördelaktigt för båda parter att försöka ta en genväg genom vårt land eller att försöka utnyttja Sverige som ett basområde. Det nordiska området kan alltså bli ett ”hett” område vid en stormaktskonflikt. Även om Sverige inte är huvudmålet för anfall från öst eller väst, är risken stor och ökande för att Sverige och Nordkalotten kan dras in i en stormaktskonflikt. Den militärpolitiska utvecklingen har medfört att ett anfall kan komma mycket snabbt. Insikten om detta och om att ett starkt svenskt försvar är den verksammaste kraften för att avhålla en fiende från att anfalla oss har medfört att 1982 års försvarsbeslut innebär väsentliga förstärkningar av försvaret i det glesbefolkade norra Sverige. Det är värt att notera att de pågående krigen i Afghanistan, Irak och Iran samt kring Falklandsöarna har det gemensamt att angriparna har gjort felbedömningen att de anfallna saknat förmåga och vilja att försvara sig. Fru talman! I utskottet har vi tyvärr inte blivit överens om det försämrade säkerhetspolitiska lägets krav på satsningar på ett fredsbevarande och krigsavhållande militärt försvar. Tyvärr vill såväl regeringspartierna som socialdemokraterna sänka de militära anslagen i förhållande till köpkraften i försvarsramarna åren 1977-1982. Detta trots att en höjning av ramarna är säkerhetspolitiskt motiverad. Vi moderater hade helst velat höja försvarsanslagen med tanke på den vetskap vi har om landets försämrade säkerhetspolitiska läge. Men med hänsyn till den besvärliga statsfinansiella situationen föreslår vi en anslagsram, som innebär en oförändrad nivå i förhållande till den förra femårsperioden. Det kan anmärkas att socialdemokraterna förra våren föreslog minskningar av innevarande budgetårs försvarsanslag med över 1000 milj.kr. Moderaternas anslagsnivå är också i enlighet med regeringspartiernas löfte vid regeringsbildningen våren 1981. Genom omdisponeringar inom en oförändrad ram har en rad förbättringar när det gäller beredskap, kvalitet och förmåga att snabbt möta hastigt uppkomna hot mot vår fred och vår frihet kunnat inrymmas i moderaternas anslagsram. Vårt alternativ innebär möjlighet till snabbare och säkrare mobilisering, större resurser till att möta gränskränkningar och luftlandsättningar. Fru talman! Ur säkerhetspolitisk synpunkt är det av värde att försvarsutskottet är enhälligt om att behålla Milo/Civo Bergslagen — en mening som vi moderater var ensamma om i FK 78. Det är viktigt och betydelsefullt att partierna i försvarsutskottet är eniga om att det svenska försvaret även i fortsättningen behöver starka flygstridskrafter. De borgerliga partierna anser att vi nu i samband med 1982 års femåriga försvarsramar skall ta ett beslut om ett svenskutvecklat och svensktillverkat flygplanssystem benämnt JAS — ett plansystem som i början av 1990-talet inleder ersättningen av Viggenplanen. Frågan om vilken flygplanstyp vi skall ha efter Viggen har utretts under många år. Såväl svenska som utländska flygplan har varit föremål för grundliga utredningar. Utredningarna har visat att ett svenskutvecklat plan ur samvävda synpunkter är det klart bästa alternativet. Grundläggande för JAS ur operativ synpunkt är planets allsidiga användbarhet, och att det enligt ÖB och chefen för flygvapnet fyller de krav som en överblickbar hotmiljö ställer. Planet är också möjligt att utveckla och tillverka inom de anslagsramar som med nuvarande nivå ges för flygvapnet. Enligt ÖB:s uppfattning finns också rimlig handlingsfrihet för att kunna möta eventuella behov av förbättringar av JAS-systemet. Det är också av utomordentligt säkerhetspolitiskt värde och visar vår vilja till alliansfrihet och neutralitet att kunna anskaffa nästa militära plan genom svensk utveckling och produktion. Också den flygtekniska kompetensen för att utveckla och tillverka civila och militära flygplan säkras genom ett JAS-beslut nu. Därtill kommer att JAS-beslutet är av stor betydelse för den teknologiska utvecklingen i landet och för tilltron både här hemma och utomlands till svensk industris förmåga. Allt är av stor vikt för en framgångsrik industriell sysselsättning i Sverige. Det är att beklaga att socialdemokraterna och kommunisterna är emot att ett svenskt JAS-plan utvecklas och produceras, med beslut nu. Alla motståndare till ett svenskt JAS-plan applåderar socialdemokraternas ställningstagande. Säkert är att det inom det socialdemokratiska partiet finns många som vill fatta ett JAS-beslut nu, medan andra hoppas att ett uppskov skall leda till avslag senare. Dessa oförenliga ståndpunkter har medfört beslutsvånda inom det socialdemokratiska partiet. Det med stort känslodarr framförda påståendet att enighet alltid tidigare förelegat mellan de demokratiska partierna om utvecklingen av det militära försvaret är helt felaktigt. När det gäller såväl 1972 års som 1977 års femåriga försvarsbeslut var — mätt i dagens penningvärde — skillnaden mellan de borgerliga partierna och socialdemokratin betydligt större än den nu är. Försvarsutskottets majoritet anser att planeringen skall inriktas på utveckling och tillverkning inom landet av ett svenskt JAS-system. Varje långsiktigt projekt är förenat med osäkerheter, som är belysta inom JAS-arbetet. Ingen av dessa osäkerheter försvinner inom ett år. Innehållet i den preliminära uppgörelsen med Industrigruppen JAS är dock tillfredsställande. Avsikten är att JAS —-inom flygvapnets ekonomiska ramar — successivt skall anpassas till utveckligen i olika avseenden. Ett uppskov, som socialdemokraterna nu föreslår, är inte motiverat, och det skulle innebära en rad besvärligheter — ekonomiska, säkerhetspolitiska, industripolitiska och sysselsättningsmässiga nackdelar. Beslutet bör alltså fattas nu. Utskottet utgår också från att regeringen i särskild ordning kommer att ge försvarsutskottet och ledamöterna i militärledningens rådgivande nämnd möjlighet att följa JAS-arbetet. Fru talman! Till sist vill jag uttala min glädje över att utskottet enhälligt understrukit frivilligverksamhetens stora värde för totalförsvarets olika grenar. Utskottet har också erinrat om vad det tidigare sagt om att man vid Det är min övertygelse, fru talman, att ett starkt totalförsvar med däri ingående frivilliga organisationer är Sveriges största och viktigaste folkrörelse för frihet och fred. Med det anförda yrkar jag bifall till de förslag av utskottet som moderata samlingspartiet står bakom och till de reservationer där mitt namn förekommer.

Fru talman! Per Petersson brukar vara rätt omsorgsfull i valet av ord. Därför måste jag reagera när han säger att socialdemokraterna och kommunisterna inte vill vara med om att utveckla och tillverka ett plan i Sverige. Den meningen skall nog Per Petersson fundera litet över, för den står inte alls i överensstämmelse med vad vi hittills har dokumenterat. Vi har ju varit med om att medel har anvisats för att man skulle studera olika förutsättningar. Dessutom skulle man försöka lösa det här problemet. Däremot har vi en avvikande mening när det gäller frågan huruvida underlaget i dag är så genomarbetat att vi kan fatta ett beslut utifrån det. Detta trodde jag att man skulle uppfatta på det sättet, att det verkligen fanns möjligheter till skilda bedömningar i en sådan fråga. Det kan inte vara så, Per Petersson, att ett beslut ovillkorligen måste fattas nu bara för att saken presenteras nu. Det kan i alla fall finnas goda skäl för ett uppskov och då kommer kanske att få ett beslut som är betydligt bättre än det som kan åstadkommas i dag. Jag vill gärna säga — och där bemöter jag också i viss mån vad försvarsministern sade — att ett uppskov inte är någonting sensationellt. Ni måste följa rätt illa med i den debatt som pågår i andra länder, där uppskov med anskaffning av flygplan nästan hör till det vanliga. Man får lov att tänka sig för, man gör nya försök, tar fram nya offerter osv. Jag vill påstå att ett uppskov hos oss inte kommer att väcka uppseende. Det väcker mer uppseende om det är så angeläget för de borgerliga att driva igenom detta beslut just i dag och låta en rösts övervikt här i kammaren vara det som skall avgöra en sådan fråga. Detta förvånar mig. Jag har under mina 30 år i riksdagen varit med i åtskilliga försvarsutredningar. Det har alltid från alla håll funnits en vilja att gå varandra till mötes och försöka finna lösningar som kunde accepteras. Det kan inte vara så att beslutet nödvändigtvis måste fattas just i dag. Jag opponerar mig således mot Per Peterssons beskrivning av läget.
Fru talman! Alla vi som arbetar med säkerhet och försvarspolitik är naturligtvis glada över att vi så långt möjligt kunnat nå enighet i frågorna. Mycket av mitt anförande gick också ut på att nämna de väsentliga områden där jag tycker det har varit en stor fördel för Sverige och för svensk säkerhetspolitik att vi har nått enighet. Så har vi frågan om ett nytt flygplan efter Viggen för det svenska försvaret. Denna fråga har utretts under många år. Under åtminstone två försvarskom mittéer har man utrett flygplansfrågan undan för undan. Man har kommit fram till att vi skall ha avancerade plan efter Viggen. Vi har också kommit fram till att vi skall ha ett något lättare plan än Viggen, och genom omfattande utredningar har vi även kommit fram till en punkt där vi kan ta ett beslut nu. Någon gång måste man ta ett beslut. Det gläder mig att Eric Holmqvist, som också jag sätter stort värde på, menar att jag är noggrann med orden. Jag vill åter läsa upp den mening som jag yttrade och som irriterade Eric Holmqvist: ”Det är att beklaga att socialdemokraterna och kommunisterna är mot att utveckla och producera ett svenskt JAS med beslut nu”.
Fru talman! Även om jag fick meningen uppläst för mig tycker jag fortfarande att den inte riktigt avspeglar verkligheten. Man kan naturligtvis som Per Petersson gör säga att vi nu hållit på att diskutera flygplan så länge. Men vilken typ av flygplan har tagits upp i diskussionen? Det har handlat om den, vågar jag säga, befängda tanken att vi skulle skaffa ett speciellt lätt attackplan. Det har ju mest hela tiden handlat om varianter av detta plan. Det var först för ett par år sedan som man kläckte denna, som jag tycker fina idé — om det nu är möjligt att genomföra den — med ett JAS-system, dvs. ett flygplan som skall kunna fylla alla funktionerna för vårt luftförsvar, självfallet även attackuppgifterna. Det är först under ett senare skede som den frågan har kommit in. Tidigare har man icke kunnat påräkna socialdemokraternas intresse. När det gäller den debatt som har förekommit och de initiativ av olika slag som har tagits av borgerliga regeringar har vi alltid varit avvisande. Vi har ständigt ansett att vi inte har råd med ett sådant plan. Däremot är det någonting annat nu, när det gäller en efterföljare till Viggen. Och vi har aldrig sagt att vi är motståndare till att den frågan skall lösas.

Fru talman! Jag har ingått i försvarskommittén, som de fyra senaste åren har haft att förbereda detta försvarsbeslut. Det har varit en rätt deprimerande upplevelse. Vi började arbeta 1978, ett år efter 1977 års försvarsbeslut. I det beslutet och i 1972 års beslut var inriktningen att den avspänning som rådde, men som i och för sig ännu inte hade lett till en nedrustning, var en positiv utveckling, som rimligen borde kunna bestå. Den bilden fanns med när vi började. Under dessa fyra år har det skett väldigt obehagliga saker. Vi har haft hearings med svenska ambassadörer från en rad centra. Vi har fått information om och sett i massmedia hur vi har kommit till en situation — från vad som syntes vara en avspänning —- med starkt misstroende mellan supermakterna och den starkaste motsättningen sedan det kalla kriget. Frågan är om inte uttrycket ”kallt krig” är befogat igen. Det är så många låsningar och så mycket misstroende, samtidigt som vi ser en lång rad konflikter ute i världen som supermakterna inte kan kontrollera. Det är alltså ett mycket svårare läge nu än det varit på länge. Mycket av detta är helt absurt. Jag var nyligen i Sovjetunionen, som är en supermakt. Vad såg vi där?

Jag har talat med en Sovjetkännare, som sade att det första som kommer att hända sannolikt blir en kvinnorevolt. Det är kvinnorna som skall stå i kö tre, fyra eller fem timmar om dagen, och då kan de inte klara av mer än ett barn. Det är naturligtvis ett land i ekonomisk, moralisk och politisk kris, ett land med antisemitism, vilket alltid är tecken på mycket långtgående moraliskt förfall. Sovjetunionen är en supermakt och behandlas som en sådan internationellt, därför att landet har kärnvapen och många stridsvagnar och har satsat väldigt mycket på sådant. Nu säger man från västs sida: Vi måste svara på vad Sovjetunionen gjorde under 1970-talet, när man inte lät avspänningen följas av en nedrustning. Jag hörde den amerikanske presidentens nedrustningschef Mr. Rostow säga att ”vi måste rusta upp för att bli så starka att vi kan förhandla med Sovjetunionen om nedrustning”. Det är en helt absurd situation. Det är klart att USA kan rusta upp — Sovjetunionen har inte en chans att hänga med, därför att Sovjet naturligtvis är en ekonomisk dvärg jämfört med USA. Sovjet har inget annat att ta av. Jordbruket är hårt trängt. Någon konsumtionsindustri att tala om finns inte, och alla andra sektorer är så hårt åtdragna att det knappt finns någonting. Det man har satsat på är alltså ett väldigt starkt försvar — kanske 12-15 26 av BNP, sägs det. En Sovjetkännare sade till mig att kanske hälften av den sovjetiska verkstadsindustrins produkter går till försvaret. Det är alldeles uppenbart att ett av skälen — det finns flera skäl, t.ex. problem med ledning av ekonomin — till att Sovjetunionen är så svagt är att man har satsat så mycket på sitt försvar. Hade maninte gjort det, hade man inte fått denna reaktion i väst, och därmed hade Sovjetunionens läge rimligtvis varit bättre i dag och skulle definitivt vara bättre för morgondagen. Det är alltså ett land som har satsat väldigt mycket på sitt försvar. När man skall beskriva Sovjetsystemet så måste i den beskrivningen ingå ordet ”militär”. Man kan diskutera vad som i övrigt'skall ingå i beskrivningen, men det ordet bör finnas med. Det är den här absurda bakgrunden som lett till att supermakterna har skaffat sig en rad vapen, vilket i sin tur medfört ökade krav på oss och större svårigheter för oss. Inför dagens försvarsbeslut har ett antal principiellt nya faktorer kommit in i bilden. Jag vill nämna fem av dem. Den första är det överraskande angreppet. Jag hade en interpellationsdebatt med dåvarande försvarsministern för två år sedan, och jag är mot den bakgrunden glad att kunna konstatera hur snabbt en omsvängning har skett hos myndigheterna och även hos försvarsutredningen. En enig försvarsutredning säger nu att det överraskande angreppet måste vara en viktig utgångspunkt för planeringen. Det är nämligen nu större sannolikhet för ett sådant. Det visar en lång rad händelser, t.ex. helikoptrarna i Afghanistan. Men det överraskande angreppet är också det svåraste fallet, och vi bör utgå från det. Jag tror också att tanken på att möta ett överraskande angrepp är mentalt väldigt positivt för försvarsmaktens personal. När man måste ställa frågan vad som händer om det kommer ett anfall om några veckor, då kan man inte tillåta sig att ha stora brister. När man kunde räkna med en lång förvarning, då kunde man så att säga tolerera att personalen inte var utbildad. Vi har ju också ett civilförsvar där icke något manskap är utbildat — man säger att utbilda får man göra, om det drar ihop sig — utan där vi bara utbildar befälet. Man anmodade försvarsgrenarna att ange vad de behövde för att öka beredskapen. Vad var det man ville ha? Jo, drivmedel, respiratorer och sådana saker. Man nämnde inte organisationsbestämmande materiel såsom fler båtar, flygplan och stridsvagnar, utan det var förnödenheter av olika slag som skulle göra att allt fungerade. Det är alldeles uppenbart att det nuvarande läget ställer en lång rad nya krav när det gäller att kunna mobilisera snabbare, särskilt i övre Norrland. Man måste begagna transportflygplan och annat. Man måste förhandslagra mer av materiel. Inom det ekonomiska försvarets område måste man lägga en stor del av lagringen nära förbrukningsorterna där uppe. Jag är som sagt glad att kunna konstatera att den här omprövningen kunde ske så snabbt och — observera! — vid sidan av planeringssystemet. En andra faktor som kommit in i bilden är luftförsvaret, som nu är mycket klart prioriterat. Såsom också har nämnts av remissinstanserna, bl.a. Landsorganisationen har kryssningsrobotar ställt nya krav. Transportflygkapaciteten, helikopterflygkapaciteten och räckvidden i attackflyget har ökat, och allt detta ställer ökade krav på luftförsvaret. Detta har gjort att man såväl i försvarskommittén som i propositionen och i utskottet har sagt att det inte går att hålla fast vid beslutet från 1977 om att gå ner till åtta jaktdivisioner, utan vi bör behålla de tolv vi har i dag. Vi kan använda de fyra divisionerna med Drakenflygplan fram till mitten av 1990-talet — de skulle ju annars ha skrotats. En tredje faktor är omprövningen när det gäller ubåtsjakt. I 1972 års försvarsbeslut slogs fast att frågan om importoch exportsjöfart i ett avspärrningsläge i första hand bör lösas med andra medel än militära — det talades aldrig om vilka de var, men förmodligen var de diplomatiska. Man sade vidare: Kapaciteten för skydd av sådan sjöfart synes kunna starkt minska eller helt utgå. Man såg på detta som enbart en fråga om skydd av sjöfarten, vilket i och för sig var naturligt mot bakgrund av erfarenheterna Nr 164 från de två världskrigen och neutralitetsvakten. Det skall sägas att man den gången inte visste att vi skulle komma att utvidga vårt territorialvatten. Det är obehagligt att vara en nation som vill vara neutral i en konflikt, när vi vet att vi icke kan övervaka vad som händer under havsytan. Stormakter kan förlägga sina ubåtar på svenskt område, riktade mot den andra parten. Det är glädjande att man i en enig försvarskommitté och även i propositionen har sagt att det är av stor betydelse att vi disponerar över sådana resurser att kränkningar kan avvisas och vår sjöoch flygtransport kan skyddas. Det är alltså en principiellt annorlunda syn än den som redovisades i 1972 års försvarsbeslut. En fjärde faktor, som inte heller kommit in i bilden planeringssystemvägen —-i ubåtsfallet hade vi visserligen litet hjälp av en supermakt som besökte vår skärgård, men försvarskommittén hade faktiskt varit inne på den frågan även dessförinnan — är A-, B och C-skyddet, framför allt A och C-skyddet. Man kan säga att 1968 års försvarsbeslut tonade ner detta, men i praktiken kom det inte bara att tonas ner utan att försvinna. Praktiskt taget all utbildning försvann, både på den civila och på den militära sidan. Det är i och för sig inte fråga om någon kärnvapendoktrin. Jag tror att den debatten är väldigt överdriven, t.ex. när man hävdar att risken för kärnvapenkrig blir större därför att antalet kärnvapen ökat. Jag tror inte att det varit brist på kärnvapen som gjort att tröskeln varit si och så hög, utan jag tror att man kan få en mycket bättre uppfattning av tröskeln om man tittar på balansen i fråga om konventionella stridsmedel på lägre nivåer. Men ett kärnvapenkrig kan inte uteslutas, och vilket skydd har vi då? Det är väsentligt att det nu dras upp riktlinjer för att man inom totalförsvarets olika grenar skall få ett rimligt A och C-skydd. En femte faktor är de nya principerna för ekonomiskt försvar, där man kommit fram till att inte lagra så mycket utan försöka bygga på levande produktion — och substitut med inhemska råvaror. Man kan nämna en sjätte faktor nämligen kommunanknytningen av civilförsvaret. Där är principerna fastlagda i det föregående försvarsbeslutet, men de blir nu så att säga konkretiserade. Fru talman! När det gäller de ekonomiska ramarna utgår regeringsförslaget från det uttalande som förelåg från majoriteten i försvarskommittén redan i februari förra året. Uttalandet löd så här: ”Mot bakgrund av den allmänekonomiska och statsfinansiella situationen är det enligt kommitténs mening nödvändigt att den restriktivitet som framdeles måste tillämpas i fråga om de statliga utgifterna även måste gälla utgifterna för försvarsändamål. Kommittén anser därför att planeringen inom totalförsvaret bör genomföras på en ekonomisk nivå som motsvarar vad som f. n. anvisas för dessa ändamål.” Vi anser att vi står fast vid detta. Moderaterna glömmer orden restriktivitet och totalförsvaret. Enligt deras tolkning gäller de ekonomiska ramarna bara det militära försvaret. Moderaterna utgår inte från det faktiska ekonomiska läge som fanns utan från ett slags prolongering av ett tänkt läge 1977. Jag hävdar alltså att vi står 25 fast vid detta uttalande. När det gäller det sakliga innehållet vill jag säga att vad vi från majoritetens sida talade om var ÖB:s s.k. handlingsväg 2 — i innehållet, men ekonomiskt billigare genom att vi ”tuffade till” det genom besparingar. Jag kan notera att det innehåll som anges i propositionen överensstämmer med handlingsväg 2 men omfattar därutöver ett antal förbättringar, t.ex. för överraskande angrepp, ytterligare en Norrlandsbrigad, attackbeväpning för övre Norrland och ubåtsjakt för att nämna de väsentligaste. Vi står emellertid fast vid vad vi har sagt hela tiden. Det som moderaterna begär går därutöver och fanns icke konkret redovisat i samband med utredningen. Det var en lång önskelista från armén som blev tillgodosedd, men den fanns icke redovisad i det läget. Jag fortsätter att vända mig till moderaterna. Vi har ju en fredsorganisation, och det är ingen hemlighet att jag tycker att dödspatrullen gjorde ett bra jobb. Hade vi följt dödspatrullens förslag, skulle vi i förlängningen ha haft 60 milj.kr. om året mer att röra oss med än vad vi nu har. Det hade blivit följden, om vi hade lagt ner I 3, som inte behövs, om vi hade ordnat en vettig pansarorganisation i Skåne och alltså tagit bort P 2, om vi hade tagit bort milostaben i Karlstad och om vi hade tagit bort den beridna högvakten i Stockholm. Jag noterar att moderaterna säger i sin partimotion att det är viktigt att besparingsmålet ligger fast, som om de på något sätt mer än andra tycker att besparingsmålet skall ligga fast. Men både i försvarskommittén och senare har moderaterna varit det parti som mest har velat nagga på besparingsförslag. Jag hade annars respekterat moderaterna om ni sagt: Behåll milostaben och behåll annat, men lägg ner I 3! Ni har inte haft någon stämma där — ni hade er i Falun. Vi kunde också ha klarat att lägga ner två infanteriregementen. Jag tycker inte att det är någon hereoisk insats att icke vilja göra besparingar där det är möjligt för att förstärka krigsorganisationen. Att tala om målet men icke komma med konkreta förslag är som sagt inte heroiskt. Sedan kritiserar moderaterna oss, och har därvid fått socialdemokraternas stöd, för att vi inte exakt anger krigsorganisationen utan har ett antal intervaller. Erfarenhetsmässigt vet vi att det alltid är problem med planeringen. Det finns fördelar med att ha vissa intervaller. Mekaniserade bataljoner har nämnts. Det är fråga om hur man skall använda stridsvagnar som redan finns. Det är väsentligen en organisationsfråga — inte en anskaffningsfråga. Men O. K. — när nu moderater och socialdemokrater framförde den här kritiken, så borde de leva upp till den, men det gör de inte. Moderaterna har själva intervaller när det gäller ubåtar. Socialdemokraterna har intervaller när det gäller jaktdivisioner. Jag noterar att den socialdemokratiska gruppledaren i en motion yrkar att den tolfte jaktdivisionen skall förläggas till hans hemkommun Ronneby. Partiet håller frågan öppen om det skall finnas elva eller tolv jaktdivisioner. Det enda man är överens om är att den tolfte skall förläggas till Ronneby. Därför tycker jag att den reservationen inte har den stringens som den borde ha haft. Fru talman! Vi har en folkpartioch centerreservation i fråga om sjukvårdsmateriel. Vi menar att det skall vara en statlig lagring under de ianasungen. Jag tycker det tinns motiv tor detta. Syrtet skall inte vara att lagra så förfärligt mycket, utan syftet skall vara att skapa en större uthållighet. Om landstingen får detta ansvar kunde de säkert säga, att det är oekonomiskt att lagra mycket — försök att gå över till mer av flergångsmateriel i stället för de grejer vi nu slänger, kanske efter att ha använt dem en gång. Vi kan kanske utnyttja inhemsk produktion och inhemska råvaror — då behövs det icke lagring. Såvitt jag förstår måste det samhällsekonomiskt vara positivt om den som fattar beslut också står för kostnaden. Då kan man utgå från att det görs effektivare och samhällsekonomiskt vettigare. Alla och envar vet att folkpartiet har en annan syn på totalförsvarets personalförsörjning än de andra partierna. Vi vill ha en totalförsvarsplikt. Vi vill ha en gemensam lagstiftning som gäller både militära och civila delar. Som en blygsam början har vi redan i försvarskommittén sagt: Tag 2 000 man från det militära försvaret och ge dem en direktutbildning till civilförsvaret för att föryngra civilförsvaret. Jag är glad åt att principen att det är ett avvägningsproblem mellan numerär och kvalitet nu är godtagen av myndigheterna. Det är många överstelöjtnanter som har skrivit hur orimligt folkpartiets förslag om överföring av 2 000 yngre män är. Men man har inte skrivit att överbefälhavaren själv föreslog att 10 000-11 000 värnpliktiga skulle tas bort, på en ekonomisk nivå som motsvarar den socialdemokratiska från 1977. Med ÖB:s förslag tycker jag att man har vunnit mycket — man har erkänt principen, att det är ett avvägningsproblem och inte längre en dogm. Kerstin Ekman kommer senare att tala om varför detta är vettigt. Så flygplansfrågan, fru talman! Man kan göra tankeexperimentet att vi följt 1977 års försvarsbeslut. Var skulle vi då ha stått? En enig utredning sade att vad man ville ha var en tredje generation Viggen, A 20. Sedan var det delade meningar om huruvida man därutöver skulle ha något lätt flygplan. Hade man fullföljt beslutet från 1977 som då ingen opponerade sig mot från de fyra stora partierna, var hade vi då stått i dag? Jo, utvecklingsarbetet skulle redan ha varit genomfört. Man kan säga att svensk flygindustris utvecklande delar hade varit borta, utom de delar som behövdes för ett fortsatt typstöd. Vi skulle ha haft en tillverkning av Viggensystemet som skulle fortsätta något åt in på 90-talet. Det skulle finnas en plan för hur man avvecklar denna industri — vilken takt och vilket samhällsstöd som behövs och vad man skall göra för de beröda regionerna, där denna krisindustri försvinner. Det är självklart att det icke skulle ha funnits ett civilt objekt av typ Saab-Fairchild 340. Ingen skulle gå in och samarbeta i långsiktiga projekt med en industri som är på väg bort. I dag vet vi att den uppgift som A 20 skulle lösa kan lösas med ett flygplan som har bara hälften så stor vikt ungefär. Det vore på sikt en föråldrad teknologi som skulle ge upphov till mycket stora underhållsproblem och driftkostnader. Det här är inte något tjat om vem som hade rätt, utan det rör sig om en första åren, men att man sedan skall försöka få en VYSKGISKOMMEelsE med ökad kunskap, att lätta alternativet i dag innebär intressanta möjligheter. Det gavs erfarenheter under B3LA-arbetet, och detta var grunden för förslaget om ett svenskt JAS-alternativ. Principen för JAS är att det skall vara jakt, attack och spaning. Man kan säga att alla de tre rollerna är viktiga, med betoning framför allt på luftförsvaret, vilket — som jag sagt — fått en ökad betydelse. När det gäller attackfunktionen kan vi genom de senaste veckorna i Sydatlanten se hur svårt det är att hantera stora fartyg i ett läge, där den andra sidan har attackplan med robotar. Argentina lär ha haft sex robotar. Det vore mycket svårt att göra en invasion av Sverige med trupptransportfartyg o.d., om alla våra stridsflygplan kan användas för att bära attackrobotar. Man måste i princip slå ut nästan allihop, så att det blir färre än tre, som tar två robotar var, för att det skall bli en mindre kapacitet än den som Argentina haft. Det är en hopplös uppgift att slå ut mer än 99 96. När det gäller spaningsfunktionen har vi att tänka på underrättelsetjänsten. Det är alldeles uppenbart att också den funktionen i överraskande angreppsammanhang är väldigt viktig. Kan man få med detta i samma maskin vore det en stor fördel. Man får en helt annan flexibilitet i utnyttjandet än vid uppdelning i olika flygslag. Frågan är då: Kan det här flygplanet utvecklas i Sverige, eller måste vi välja ett utländskt, i praktiken amerikanskt? Den svenska industrin har offererat ett lätt alternativ. Är det verkligen möjligt för ett litet land som Sverige att utveckla ett sådant plan? Ja, det är helt klart att man inte skulle kunna göra det med en tyngre maskin. Det är uteslutet att göra det ekonomiskt. Men för flygplan gäller det ungefär att de kostar per kilogram — ju mindre flygplanet är, desto billigare är det. Det verkar vara så. Alla andra beräkningsmetoder slår fel, men om man räknar per kilogram kommer man ganska rätt — under förutsättning att det är samma serieantal osv. Svensk industri — med kortare serielängder — kan alltså vara konkurrenskraftig om man får göra en liten maskin och jämföra den med en annan som är större. Jag gick till generalmajor Nils Söderbergs memoarer. Han är den svensk som har störst erfarenhet. Han var den som tvingades leda inköpen under kriget, när stater som hade lovat att leverera inte gjorde det — bl.a. blev det embargo — och som sedan var med att bygga upp svensk flygindustri på beställarsidan. Han sade: Personligen var det en sak jag gjorde — jag tittade på utländska avskräckande erfarenheter. Det säger han i sina memoarer. Som ett varnande exempel nämner han uppspaltning på utvecklingsarbete på många linjer utan gemensamt mål, slöseri och splittring av resurser. Man höll alltså så många vägar öppna under så lång tid att handlingsfriheten kostade väldigt mycket. Vad kunde man se mer? Jo, när t.ex. den engelska regeringen beställde utvecklingsarbete så var ganska många industrier inblandade. Det blev stora objekt, och många handlingsvägar hölls öppna. Men ett och annat företag som inte fick någon beställning tog själv fram objekt. Det var alltså inte några statliga pengar inblandade där, och då måste man tidigt välja linje, hålla kostnaden nere och styra och hela tiden se till att hålla sig inom den givna ramen. Nr 164 Det märkliga var att dessa projekt ofta blev mycket bättre, därför att det var fråga om hårdare styrning, medvetna och direkta val. Ett typiskt sådant exempel är De Havilland Mosquito, som var extremt snabbt för sin tid. Det var på sitt sätt en snilleblixt. Genom att göra planet i trä kunde man flyga snabbare än de andra och behövde inte beväpning. Litet av detta gäller egentligen för JAS-projektet — och jag tycker mer än tidigare beträffande Tunnan, Lansen, Draken och Viggen. Nu har man sagt att det skall handla om det lätta flygplanet — det är liksom grundidén — och att det skall vara en hård styrning med en fast, fixerad ram. Det är alltså filosofin, och den är mer stringent tillämpad nu än tidigare. Det kan kanske verka konstigt — är man ett litet land skall man välja säkra lösningar, kunde man tycka. Men poängen kan vara just att satsa medvetet på en viss kvalitet — för Viggen att den landar på kort bana, dubbeldeltavingen på Draken, nosvingen på Viggen osv. Det finns en rad sådana exempel. Man kan naturligtvis säga att det är en svår uppgift. Den innebär att man skall göra ett lätt flygplan. Då måste man välja en ny motor. Men det räcker inte med det, utan det här flygplanet kommer att bli det första i världen som helt har en kompositervinge, och dessutom går man över extremt till elektroniska system i stället för mekaniska-hydrauliska. Alla dessa komponenter finns delvis i t.ex. amerikanska F 16, men här blir det första gången man kombinerar dessa tre utvecklingslinjer fullt ut. Jag kan säga att jag personligen var skeptisk till den här tanken när riksdagen för två år sedan kom fram med den och sade att flygplanet skall vara av halva Viggens vikt. Jag tyckte att det var principiellt fel att låsa flygplanet vid en angiven vikt knuten till ett föregående plan. Man borde egentligen kunna låsa totalramen men variera allt annat, vikter, längder, styckepris osv., och se var man får störst effekt. Det är klart att en större maskin innebär ett dyrare flygplan, kortare serielängder och färre antal plan men i gengäld större effekt per maskin. Jag noterade i debatten i kommittén att man inte minst från socialdemokratiskt håll sade: Det är möjligt att du kan ha rätt teknokratiskt, men det här är ett politiskt beslut — vi kan inte tänka oss att stödja flygplanet om det inte, som industrin har lovat, har halva Viggens vikt. Jag måste därför säga, fru talman, att jag är litet förvånad när samma personer två år senare börjar säga: Skulle vi inte ha tittat på Pratt & Whitneys litet större motor? Den diskussionen förde man den gången. Det är omöjligt att ge industrin vissa förutsättningar och sedan ändra dem under spelets gång. Det går inte. Kostnaderna blir oerhört höga då. Jag är för egen del snarast överraskad över att skillnaderna i prestanda är så små mellan detta lilla plan och de större. Jag hade trott de skulle vara betydligt större. Vi har i militärledningens rådgivande nämnd och i försvarskommittén haft möjlighet att granska en lång rad frågor, t.ex. hur stor räckvidd som behövs och om man kan ha kortare räckvidd men i stället fler baser. Vi har diskuterat 29 svängprestanda, styrsystem, nya material, motor, beväpning, utbildningsfrågor, bassystem, motmedel och utvecklingspotential hos olika alternativ. Dessa diskussioner har pågått i två år. De har delvis varit principiella. Man vet att en större maskin innehåller mer utrustning och kan göra konster som ett litet plan inte kan. Vi skall inte mäta flygplan mot flygplan utan mäta hela systemet. Vi har trots allt ett antal fördelar. Vi behöver inte så långa räckvidder som en angripare. Vi kan ge stöd från marken som den andra sidan inte kan ge på samma sätt. Hade man varit principiellt tveksam till detta flygplan, skulle man aldrig ha gått med på de 400 milj.kr. som redan satsats på det. Att ett litet flygplan aldrig kan bli världens bästa visste man redan då. Ställer man det kravet, att flygplanet skall vara världens bästa, skulle man aldrig ha börjat studier kring denna flygplanstyp. Med det kravet skulle man också kunna avbryta produktionen av Viggen. Den är inte bra mot en modern F 15. O. K., skippa den serien och köp F 18 i stället! Men det kravet ställs inte på Viggen, bara på JAS. Vår arméchef pläderar numera för tunga flygplan, fast han tidigare var känd för att vilja ha mycket små och gärna långsamma flygplan. Han har för egen del, av 30 brigader, bara fyra som öppet kan möta en utländsk angripare med både artilleri och pansar. Resonemanget kunde vara generellt giltigt. Hade man ställt dessa krav skulle man aldrig ha satt i gång JAS-projektet. Då hade det bara funnits tunga alternativ, och tunga alternativ hade icke kunnat vara ett realistiskt alternativ för svensk industri. Fru talman! I Interavia, en internationell tidskrift, stod det i senaste numret: ”Small is beautiful in every way,” när man talade om det svenska JAS-systemet. Det blir naturligtvis mindre bränslekrävande. En motor i stället för två, som i F 18, dvs. det går åt dubbelt så mycket bränsle om vi skall ha F18. Detta blir en tung kostnad, och naturligtvis dyrare ju högre bränslepriserna blir. Vi vet att ett lätt flygplan är mycket lättare att dölja i luften. Det är mycket svårare att upptäcka ett litet flygplan på radarn. Det ger stora fördelar när det gäller upptäcktsavstånd och liknande. Man har fördelar när man själv är mindre än den andre, därför att jag upptäcker honom tidigare än han upptäcker mig, för att ta ett exempel. Det har klara fördelar vid användandet på baser, det är lättare att dölja osv. Men nackdelarna är naturligtvis också uppenbara. Det lätta planet kan inte ta så mycket ny utrustning. Det är huvudinvändningen mot svenska JAS-systemet. Det har inte lika stor utvecklingspotential som ett större plan. Då menar man inte hastigheter och liknande utan främst förmågan att kunna ta mer ny utrustning. Vi har tittat rätt mycket på detta i försvarskommittén. Det har varit huvudinvändningen. Det finns 200 liter — motsvarande ett badkar — oanvänt utrymme, visserligen litet utspritt i maskinen. Det är till stor del fråga om att få plats med elektronik, och all erfarenhet visar att elektronisk utrustning blir mindre och mindre. Svårigheterna gäller snarast utrymmeskrävande saker, infraröda facklor, metallremsor o. d. Men vi har gjort bedömningen att det finns en hyfsad utvecklingsförmåga i systemet trots att det är litet. Jag noterar också att socialdemokraterna numera säger att man inte har några egentliga tekniska invändningar, utan invändningarna ligger i huvudsak på det ekonomiska området. Detta till skillnad från arméchefen som till stor del har tekniska invändningar. Han vill ha ett snabbt och stort flygplan, det som han tidigare argumenterade så hårt emot. Arméchefen har åberopats i debatten som en auktoritet. Vi brukar inte redovisa vad som sägs i utskottet, man jag tycker att det är riktigt i det här fallet. Eftersom arméchefen — som tidigare varit mot JAS — nu konstigt nog förordar uppskov med beslutet och jag undrade varför det skulle läggas en halv miljard på en maskin han inte ville ha, frågade jag honom direkt: Kan du ange någon enda punkt där du kan ha mer kunskap om det svenska JAS-systemet om ett halvt eller ett år? Två gånger ställde jag den frågan. Det svar jag fick var: Vi vet mer om vad det skulle finnas för möjlighet att licenstillverka F 18. Detta är ett märkligt svar! Beträffande F 18 hade Sköld aldrig haft något tvivel. Där fanns inga problem när det gäller utvecklingskapacitet. Vi vet i och för sig att licenstillverkning alltid är dyrare — man kombinerar nackdelarna med inhemsk produktion, den korta serien, med nackdelen i att köpa utifrån, dvs. att man får fel maskin. Men man kan ändå bestämma sig för licenstillverkning — av industripolitiska och andra skäl. Men svaret om kostnad får man den gången man sätter sig i en förhandling. Man behöver inte ha ett uppskov beträffande JAS — som kostar en halv miljard — för att få veta var det finns möjlighet att licenstillverka. Nej till JAS vore naturligare då. Hade arméchefen haft ett argument hade det varit rimligt att föra fram det. Jag har inte heller funnit att någon annan kunnat peka på någon väsentlig punkt där ett års uppskov skulle ge oss ökad kunskap. Jag tycker att detta är viktigt. Vi visste, när riksdagen för ganska precis två år sedan fattade sitt beslut, att det nu aktuella beslutet skulle fattas våren 1982. Detta var vi som politiker medvetna om. Vi visste att vi skulle använda tiden fram till dess för att ta fram underlag — genom att lyssna på experter, resa omkring och titta, genom att ta fram olika säkra och osäkra faktorer. Sedan måste vi på vanligt sätt bilda oss en uppfattning, precis som alla andra utskott och utredningar gör. Vi måste försöka att använda vårt förstånd så långt det räcker. Det finns historiska erfarenheter och internationella erfarenheter av en mängd projekt. En rad av de frågor som har diskuterats i debatten — styrsystem, instabilitet kontra stabilitet, utvecklingspotential, motor etc. — är sådana principiella frågor som kunnat diskuteras hela tiden. De är inga nyheter, och vår kunskap därvidlag är lika stor som för ett halvt år sedan. Men jag kan notera att i varje fall de huvudinvändningar som har rests mot ett beslut nu har varit av den typen att vi inte vet hotbildsutvecklingen efter sekelskiftet. Det är sant — men det vet vi inte om ett halvt eller ett år heller. Vi vet det förmodligen 1995, men det är inte helt säkert att vi vet det då heller — då kanske vi vet hur stormakters nya flygplan ser ut men inte deras elektronik. Man kanske också får vänta till efter sekelskiftet för att veta hurudan miljön är då — och uppriktigt sagt är jag inte säker på att vi riktigt vet hur dagens miljö är heller! Osäkerheten på dessa punkter är således inget argument för uppskov — däremot om man så vill för ett nej till projektet och ett ja till F 18. Vidare hänvisas till dollarkursen. En beräkning kan göras mycket snabbt med en räknesticka — det behövs inget uppskov för det! Men för så lång tid är det bara gissningar. Sedan har det sagts att det uppstått fördyringar med 800 milj.kr. Vi vet att det är så. Det kan vara ett skäl till att säga nej — men det behövs ingen utredning för att konstatera att det är på det sättet! Man kan möjligen tro att vi skulle klara förhandlingarna bättre om vi fick förhandla ett år till — vilket innebär att man menar att de som nu har förhandlat inte kunnat driva industrin tillräckligt långt. Men jag tror att de skött förhandlingarna ganska bra, inte minst — det vill jag gärna säga — därför att socialdemokratin varit kritisk. Hade socialdemokraterna i slutet av förra året tillsammans med oss sagt att vi skall ha svenska JAS, hade förhandlingssituationen kanske varit sämre än den var. Men om vi nu beslutar om uppskov kommer det att uppfattas som ett ganska mjukt ja. Det är nämligen inte trovärdigt att vi skulle komma att säga nej efter att ha lagt ned dessa 300, 400 eller kanske 500 milj.kr. ytterligare. Ett beslut om uppskov kommer att uppfattas som ett mjukt ja, och det är inte troligt att förhandlingssituationen är bättre efter det. Vidare är det inte säkert att industrin, även om den blev hårt pressad, skulle kunna gå längre än den har gjort. Låt oss exempelvis anta att amerikanarna säger: Vi gav nog litet för mycket till Volvo Flygmotor. Det var för att slå ut Pratt & Whitney, som gav General Electric litet extra mycket. Men när nu Pratt & Whitney inte är aktuellt längre, finns det då samma skäl att vara lika generösa? Det är inte säkert! Det är alltså mycket osäkert om det vid ett ja på ett senare stadium ens går att få samma villkor som nu. Anta vidare att det här flygplanet blir något dyrare att utveckla än man trott. Nu har industrin lovat fasta kostnader, men det är inte säkert att man i ett annat läge vill stå för den förlusten. Nu har vi ett kontrakt, och då måste industrin stå för det och bära kostnaderna. Men vid en omförhandling kan villkoren försämras. Beslutar vi nu om uppskov och det sedan blir nej, då har man slängt ett stort antal miljoner i sjön — ungefär en miljon om dagen. Blir det ett beslut om uppskov och därefter ett ja är det mycket litet som talar för att vi skulle få nya kunskaper på något väsentligt område. En utveckling av Rockwellvingen är inte heller något argument för uppskov. Det är ett argument bara för den som säger nej till JAS i grundutförande och ja till JAS med Rockwellvingen — hur stora skillnaderna nu kan vara vad gäller grader per sekund. Jag vill inte hävda att någon direkt har använt detta argument, även om det finns en nyans åt det hållet hos marinchefen. Det är en option som man kan utnyttja och precis som när det gäller andra optioner väga mot andra alternativ. Det sägs att det här planet skulle kunna innebära ökade kostnader för att man ökar prestandan. Men det är något man har att ta ställning till från fall till fall. Om man finner att pengarna ger större stridseffekt om de läggs här än om de läggs på andra grejer inom flygvapnet beslutar man sig för t.ex. en modifiering. Det är ju inte med någon automatik det kommer ramlande en ny pryl. Ett uppskov skulle icke ge oss väsentligt mera kunskap, men ett nej sedan skulle kosta mycket mer än ett nej nu. Blir det ett ja om ett halvår eller ett år är det inte säkert att det blir billigare — det kan mycket väl bli dyrare. Fru talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag utom på de punkter där det finns folkpartioch centerreservationer.

Fru talman! Folkpartiet står fast, säger Hans Lindblad och kritiserar moderaterna. Jag vill erinra Hans Lindblad om att vår anslagsram stämmer exakt med huvudnivån i den borgerliga regeringens direktiv till ÖB. Men jag vill fråga Hans Lindblad vad han egentligen vill i fredsorganisationsfrågan. Hans Lindblad var med på majoritetsförslaget i försvarskommitténs arbetsutskott. Han var med på det delvis förändrade förslaget från försvarskommitténs majoritet. Hans parti, folkpartiet, står hoppas jag, bakom regeringens förslag i fredsorganisationsfrågan, som också är ett något annorlunda förslag. Hans Lindblad har motionerat om en annan lösning än den regeringen föreslog. I försvarsutskottet har Hans Lindblad inte reserverat sig mot försvarsutskottets förslag, som var ett något förändrat förslag. Och Hans Lindblad har inte heller reserverat sig utan är tvärtom ense med försvarsutskottet när vi föreslår att besparingsmålet skall vara minst 7,9 miljarder kronor perioden 1982-92. Vad vill egentligen Hans Lindblad i fredsorganisationsfrågan utom att gnöla på moderata samlingspartiet?

Fru talman! Vad det handlade om i försvarskommittén var totalförsvaret. Per Petersson vet mycket väl att det föreslås ökade anslag både till ekonomiskt försvar och till civilförsvar. Ni talar som om det i försvarskommitténs förslag bara handlade om militärt försvar. Folkpartiet och centern har, som vi ser det, icke på någon punkt sagt emot vad försvarskommitténs majoritet sagt. Skulle man följa er linje skulle det i och för sig innebära en ambitionshöjning, men det går inte att till stöd för det åberopa vad majoriteten då sade. Det är enkelt för mig att se: De prylar som ni kan plussa på med var över huvud taget inte påtänkta i majoritetsförslaget. När det gäller fredsorganisationsfrågan är min uppfattning klar — jag har motionerat om att vi skall stå fast vid det s.k. dödspatrullsförslaget. Jag vill bara notera att skulle man göra det — alltså lägga ned I 3, P 2, Milo B och den beridna högvakten — så innebär det 60 milj.kr. om året och på sikt därmed ungefär 900 milj.kr. i materiel. Toch för sig kan man diskutera om det räcker med ett särskilt yttrande för att tala om detta. Jag valde det eftersom det verkar hopplöst att nu få igenom det förslaget. Jag skulle i och för sig ha kunnat reservera mig, men tekniskt är det mer svåröverskådligt. Ingen bör emellertid sväva i okunnighet om att jag tycker att detta för försvaret är ett mycket olyckligt beslut. Det finns större behov av att få stridskrafter. Varför då slänga dessa besparingsmöjligheter i sjön? Ni har ingen stämma i Örebro att ta hänsyn till!

Fru talman! Det försvarsbeslut för den närmaste femårsperioden som vi skall fatta här om några timmar, eller kanske först i morgon, har framställts som om någon form av nytänkande skulle ha slagit igenom i den svenska försvarsdebatten. Både i propositionen och i utskottsbetänkandet framhålls det att ökad uppmärksamhet måste ägnas åt de civila delarna av totalförsvaret. Samhällets sårbarhet när det gäller försörjning av livsviktiga förnödenheter, skyddet av befolkningen också när det gäller krigshandlingar utanför vårt eget territorium och det ökande beroendet på det ekonomiska och handelspolitiska området tas fram som exempel på hur viktigt det är att Sverige upprätthåller ett starkt totalförsvar. Allt detta låter ju mycket radikalt och positivt för dem som i likhet med vänsterpartiet kommunisterna under många år har krävt sådana förändringar. Vi har i försvarsdebatt efter försvarsdebatt påpekat detta och framhållit att den nationella säkerheten och motståndskraften mot påtryckningar och aggressioner av olika slag måste bygga på ett starkt och oömt civilt samhälle. Om inte det civila samhället är starkt kan det inte heller bära upp en aldrig så välutrustad militär organisation. Flygplan, stridsvagnar och andra aldrig så moderna och välutvecklade militära krigsmaskiner båtar föga, om inte det civila samhällsmaskineriet fungerar något så när hjälpligt. Vi anser från vpk att det internationella läget har skärpts och att läget i Norden också inger oro, vilket även har framhållits av andra talare i den här debatten. Uttalandena om totalförsvaret och vikten av att stärka det skulle vara glädjande för oss och andra, om det hade en reell innebörd. Men när man kommer fram till realiteterna, dvs. hur mycket man från övriga partiers sida är beredd att satsa i pengar på de olika delarna av totalförsvaret, då är det samma gamla stereotypa militärförsvarstänkande som det alltid har varit. Debatten i kammaren hittills har också visat detta med all önskvärd tydlighet. Det är i stort sett bara tal om det militära försvaret.

Sammanlagt alltså ca 22,5 miljarder till totalförsvaret, varav endast drygt 3 miljarder till de civila delarna. I stort sett har dessa siffror också stått sig genom utskottsbehandlingen. Moderaterna har naturligtvis velat satsa ännu mer på den militära sektorn. För dem kan det aldrig bli för höga militära kostnader. Men det är ointressant att försöka föra en totalförsvarsdebatt med moderaterna, och jag tänker inte ägna mig åt dem. Desto mer intressanta är socialdemokraternas ställningstaganden och ståndpunkter i försvarsfrågan. Socialdemokraterna har ju alltid velat framställa sig själva som kritiska till militära rustningar, återhållsamma med anslagen till generalerna, som det brukar heta på första maj och vid andra högtidliga tillfällen. Men det är dessa samma socialdemokrater som har genomfört en exempellös militär upprustning i vårt land under 1950 och 1960-talen. Inte någon gång i vår moderna historia har militärapparaten och de militära kretsarnas inflytande tillåtits växa på det ohämmade sätt som de gjorde under de socialdemokratiska regeringarna under den epoken. Det är viktigt och intressant att påminna om detta i dag, när socialdemokraterna går ut och försöker framställa sig själva som något slags nedrustningsparti. Ni är ett upprustarparti, och det är till allra största delen ert fel att vi har den stora och dyrbara militära organisation som vi har i Sverige i dag. Den är frukten av er militärpolitik under större delen av efterkrigstiden, då ni i god sämja med borgarna genomförde den stora militära upprustningen över folkets huvuden. Det förekom nämligen ingen som helst allmän militärpolitisk debatt under de åren. Tvärtom ansåg både socialdemokrater och borgare att det var ett bevis på nationell styrka att försvarsbesluten kunde träffas utan allmän insyn i kommitté och utskottsrum och vid informella träffar med militära chefer, industriledare och politiker. Det var på det sättet beslutet om Viggen drevs igenom, utan att svenska folket hade någon möjlighet att ta deli debatten och då t.o.m. riksdagsmännen röstade igenom förslaget utan att veta vad det egentligen innebar. Allt detta är nu historia, och vi vet ännu långt ifrån alla fakta. Men om vi vill lära något av historien, skall vi inte låta den upprepas om igen. En genomgång av socialdemokraternas förslag i dagsläget ger emellertid inte utrymme för särskilt mycket optimism om att de har bättrat sig. För vad skiljer egentligen deras förslag från regeringens? I stort sett ingenting. Om vi gör en jämförelse gällande nästa budgetår till att börja med, kan vi konstatera att socialdemokraterna vill anslå 19 010 milj.kr. till det militära försvaret. Det är 100 milj.kr. mindre än vad regeringen föreslår. 100 milj.kr. i en militärbudget på över 19 000 milj.kr. — det är en prutning med ca 0,5 96! Med det vill socialdemokraterna gå ut och göra sken av att de i jämförelse med regeringspartierna är beredda att skära ner på militärutgifterna i Sverige. Nu redovisar ju varken socialdemokraterna eller regeringen de här utgifterna i klara siffror i utskottsbetänkandet och i andra sammanhang. Anslagen är ju så fiffigt redovisade att de s.k. ramarna redovisas för sig och priskompensationen för inflationseffekten för sig. Ramen för militäranslagen har av regeringspartierna för nästa budgetår satts till 16 610 milj.kr.; socialdemokraterna har satt den till 16 525 milj.kr. Det ger 85 milj.kr. mindre för socialdemokraternas ram. Priskompensationen, som redovisas på annat ställe, sätts till 2 500 milj.kr. av regeringspartierna och till 2 485 milj.kr. av socialdemokraterna — en skillnad på 15 milj.kr. 85 miljoner + 15 miljoner = 100 milj.kr. eller 0,5 90 skillnad mellan socialdemokrater och regeringspartier när det gäller militäranslagen för nästa budgetår! Jag måste fråga Eric Holmqvist: Varför i Herrans namn har ni inte jämkat ihop er med regeringspartierna? Ni säger ju att ni eftersträvar enighet i försvarsfrågan, och det skulle faktiskt ha sett bättre ut. Men det är ju inte bara nästa budgetår det gäller, utan ytterligare fyra stycken. Här får vi då multiplicera ramförslagen med fem och får då enligt socialdemokraternas förslag en kostnad på 82625 milj.kr. och enligt regeringens 83 050 milj.kr. — en skillnad på 425 milj.kr. under femårsperioden. Det är, som SAF-chefen Curt Nicolin sade i ett annat sammanhang, inte mycket mer än felräkningspengar. Till detta skall så läggas en priskompensation på mellan 2 000 och 3 000 milj.kr. varje budgetår, vilket betyder att vi för det sista budgetåret kan räkna med militärutgifter i storleksordningen 30 000 milj.kr. och för hela femårsperioden närmare 100 000 milj.kr. Alla dessa siffror är beräknade i 1981 års penningvärde, varför de redan är överskridna med betydande belopp. Vpk ställer sig bakom målsättningen för det svenska totalförsvaret som den uttryckts i proposition och utskottsbetänkande. Men vi godtar inte den automatiska utgiftshöjning till det militära försvaret som inryms i systemet med priskompensation. Vi tar i dag endast ställning till militärutgifterna för nästa budgetår och förbehåller oss rätten att förutsättningslöst pröva anslagen för budgetåren därefter under femårsperioden. Vpk vill ha ett väl balanserat totalförsvar, vilket också alla andra partier säger sig vilja ställa upp på. Men till skillnad från dem vill vi också försöka bromsa militärutgifterna och på sikt minska deras andel av totalförsvarskostnaden. Vi är medvetna om att denna stora militära apparat, som tillkommit mot vår vilja och i uppenbar strid mot vad Sveriges säkerhetspolitiska intressen egentligen fordrar, inte går att förändra under ett budgetår. Inte heller en femårsperiod räcker till för att förändra den. Vpk har därför under en lång följd av år gått med på mycket höga militära utgifter. Vi vet att lönekostnaderna tar i anspråk ca 35 90 och att materielbeställningar på upp till 25 96 är utlagda. Det gör att de fasta kostnaderna går upp mot 60 926. Men vi anser att det går att göra rejäla besparingar inom den militära sektorn och föreslår därför en minskning av militärutgifterna med 2,5 miljarder kronor för nästa budgetår. Det är lika med priskompensationen. Den nivån bör också kunna bibehållas under femårsperioden, om man vidtar de förändringar och besparingar som vi föreslår. När det gäller det militära försvaret vidhåller vi i vpk den linje som vi har drivit sedan många år tillbaka. Vi vill ha en kraftig nedskärning av flygvapnet. Det utesluter alla förslag till anskaffning av JAS-flygplanet, både nu och i alla andra framtida sammanhang. Jag skall återkomma till det. Vår modell för det militära försvaret innefattar ett absolut bibehållande av den allmänna värnplikten och ett neutralitetsförsvar, byggt på den, som kan verka över hela landet. Till det har vi råd att skaffa moderna, effektiva vapen för försvarsstrid, om vi avstår från sårbara stridsvagnsförband och dyra flygplan som JAS. Vi ser nu i JAS-förslagets spår hur starka krafter, framför allt inom borgerligheten men tyvärr också inom socialdemokratin, är beredda att ge upp den allmänna värnpliktens princip till fördel för något slags yrkesförsvar, där flygplan och andra krigsmaskiner skall spela huvudrollen. Det är en mycket farlig tendens, som ytterligare kommer att öka vårt beroende av utlandet, dvs. Västeuropa, USA och NATO. Både socialdemokrater och borgare är nu beredda att börja skära ner i fredsorganisationen för att få plats med JAS-anskaffningen inom de i sådana här sammanhang trots allt snäva ekonomiska ramarna. Och bantningen av fredsorganisationen följs av nedskärningar i krigsorganisationen. De uttalanden som försvarsministern har gjort i propositionen och som vpk uppmärksammat och påpekat i sin motion är oroande. Dessa uttalanden har också upprepats här i dag. Vi i vpk tolkar det som ett första steg mot en differentierad och på sikt minskad värnplikt. Uttalandet är dessutom, som vi påpekat, motstridigt. Man kan inte först tala om Sveriges stora yta och behovet av många fältförband och sedan föreslå nedskärningar i krigsorganisationen. Av samma anledning går vi i vpk också emot de föreslagna nedskärningarna i fredsorganisationen. Vi bedömer dem som genomförda enbart för att få utrymme för JAS. Det behövs säkert indragningar och rationaliseringar, men de skall göras utifrån ett annat perspektiv än att få behålla ett stort flygvapen i Sverige. Vpk är för sammanslagningar och rationaliseringar på alla plan, framför allt på central och regional nivå. Därför vill vi avskaffa uppdelningen av staber på central nivå och bilda en enhet för hela den militära sektorn. När det gäller milostaberna vidhåller vi vårt tidigare förslag om fyra staber. Slutligen JAS-projektet. Det är ett skamligt förslag, och de partier som ställer sig bakom det utan att för svenska folket rent ut tala om vad det rör sig om begår ett politiskt bedrägeri, som väl kan mäta sig med de falska påståenden och sanningslösa utsagor som kom till användning under kärnkraftsdebatten inför folkomröstningen. Det finns många paralleller i de här båda fallen. Man vill i bägge fallen genomföra ett stort projekt, som Sverige som nation inte alls har något behov av. Det finns stora ekonomiska intressen inblandade som inte bryr sig om själva sakfrågan men ser det hela som ett sätt att säkra stora och långsiktiga vinster. Slutligen redovisar man inte heller, varken när det gäller kärnkraftsutbyggnaden eller JAS-projektet, de verkliga kostnaderna som skattebetalarna så småningom kommer att få punga ut med. Vad är JAS? Det är ett litet och dåligt flygplan, som redan innan det har satts i produktion är underlägset alla andra militära flygplan i sin generation. Det har en konstruktion som är oprövad och vars funktion har ifrågasatts av aerodynamiska experter av hög kompetens. Det har en svag motor, som inte tillåter någon större utveckling om man skulle vilja förändra den i framtiden. Det tar i anspråk och binder stora delar av de möjliga försvarskostnader som Sverige kan stå ut med för de närmaste 25-30 åren. Dessa resurser skulle i stället kunna användas till den nödvändiga omrustning från militär till civil sektor som vpk har föreslagit. Anskaffningen av dessa plan, 140 st. fram till sekelskiftet, förbättrar inte på något avgörande sätt Sveriges försvarsförmåga. Den bör bygga på helt andra och enligt vpk:s mening djupt försummade områden, som jag tidigare har berört. Det är inte något svenskt projekt. JAS är något helt nytt och unikt i vårt lands militärindustriella historia. Sverige har förut varit djupt beroende av import från USA för att klara tidigare flygplanstillverkning, typ Viggen. Men nu inleds ett direkt samarbete, där Sverige endast skall tillverka vissa komponenter i projektet. Beroendet av USA och NATO ökar på ett helt annat sätt än vid enbart upphandling av vitala delar. Sverige kan ställas inför den situationen att mot sin vilja bli indraget i vapenexport i samband med JAS-projektet, till länder som vi absolut inte vill ha sådana affärer med. Slutligen kostnaden: Det har sagts att de första 140 planen skall kosta 25,7 miljarder kronor. Det är det senaste budet. I planeringsramen 1981 skulle de kosta 23,8 miljarder, för några veckor sedan 24,9 miljarder. Hur hög är den nu överblickbara kostnaden? Jag ställer den frågan till försvarsministern, till försvarsutskottets ordförande och till regeringspartiernas representanter här i kammaren. Är det inte så, att vi till dessa 25,7 miljarder som det talas om fram till sekelskiftet måste lägga 900 miljoner i förskott till industrin för beställningar efter sekelskiftet? Är det inte vidare så, att modifieringar av motorn beräknas kosta 1,5 miljarder? Kommer inte JAS-projektet att medföra fördyringar inom försvarets materielverk — FMV -— på ytterligare 1 miljard? Medför inte den låga dollarkurs, 4 kr. 58 öre, som ni räknat med, ett alldeles för lågt pris? Kostnaden för de 140 planen fram till sekelskiftet är således 30 miljarder. Varför påstår ni då att den är 25,7 miljarder? Är det inte också så, att det bara är den första serien om 30 plan fram till 1992 som har kontrakterats till fast pris? Är det någon som vet vad priset därefter kan bli? Så några viktiga frågor till socialdemokraterna om JAS. Ni har ju en reservation här, där ni går emot borgarnas förslag om ett beslut i dag. Ni har i den allmänna debatten i massmedia och andra sammanhang gått ut och sagt att ni säger nej till JAS. Men jag kan inte tyda den här reservationen som ett nej till JAS. Per Petersson från moderata samlingspartiet tar ju helt fel, när han försöker jämföra vpk:s ställningstagande med socialdemokraternas. I fråga om de ekonomiska besluten föreslår ni socialdemokrater till flygvapnet för forskning och utveckling samt materielanskaffning i stort sett samma belopp som borgarna gör. Avser ni således att efter valet i höst, då borgarna förhoppningsvis kommer i minoritet, fortsätta deras politik i den här frågan? Jag anser att det vore en akt av politisk hederlighet att ge ett klart besked till väljarna i den här frågan — före valet! Vad innebär ett tillfälligt uppskov? Kostnader, men inte något bättre underlag för vare sig ett ja eller ett nej. Därvidlag vill jag gärna instämma i vad Hans Lindblad tidigare har sagt i den här debatten. Vänsterpartiet kommunisterna säger nej till JAS. Vi har däremot inte sagt att det inte behövs något nytt flygplanssystem efter Viggen, som det påstås i den socialdemokratiska reservationen. Det är JAS vi inte behöver. Också socialdemokraterna borde dra den slutsatsen och inte hålla på med halvkvädna visor. Vi drar också inom vpk de ekonomiska konsekvenserna och begär en kraftig minskning av bemyndigandeanslagen till flygvapnet för forskning och utveckling på detta område. Vi anser emellertid att varje respit som kan erhållas och som kan ge oss fortsatta möjligheter att stoppa JAS bör utnyttjas. Vi kommer därför att i slutomgången stödja den socialdemokratiska reservationen. Den motion, nr 2281, som några socialdemokrater har väckt och som innebär ett betydligt bestämdare nej till JAS än den socialdemokratiska reservationen vill jag, fru talman, i det här sammanhanget yrka bifall till. Jag yrkar också bifall till vpk:s motion 2283 och hemställer om bifall till följande yrkande:

Fru talman! Oswald Söderqvist sätter naturligtvis värde på att jag svarar på de frågor som han direkt har ställt. Först vill jag erinra om att vi inte tar illa upp, när han anklagar oss för att ha varit med om att upprätthålla ett svenskt försvar. Vi har sett det som naturligt att denna lilla nation efter måttet av sina resurser skall se till att vi kan hävda vårt territorium. Det har getts många exempel på att det behövs. Oswald Söderqvist ställde frågan varför vi har jämkat ihop oss med regeringspartierna. Det var synd att Oswald Söderqvist tydligen inte var inne i kammaren och därför inte hade tillfälle att lyssna på mitt anförande, för där redogjorde jag ganska klart för hur denna situation har uppkommit. Vid två tillfällen har regeringen reducerat försvarsanslaget, så att det har kommit ned i närheten av den försvarsram som vi från socialdemokratiskt håll hela tiden har förespråkat. Men vi har i och för sig ingen lust att åstadkomma en korrigering för den skillnad på knappt hundra miljoner som det nu rör sig om. Jag kan försäkra herr Oswald Söderqvist att vi ingalunda har eftersträvat att frångå de ramar vi själva arbetar med. De är noggrant övervägda. Vi har också gett till känna att det eventuellt kan uppkomma situationer där den svenska ekonomin blir sådan att vi kanske inte kan hävda dessa ramar, men vi har inte bedömt att det föreligger en sådan situation. Detta är det svar som jag vill ge på frågorna. Det förefaller vara en orimlighet att av oss socialdemokrater, som liksom vpk nu är i opposition, avkräva ett besked om hur en regering kommer att handla i framtiden. Det bör vara en fråga som vi inte har anledning att gå in på innan åtminstone valet har ägt rum, så att vi vet vem som i fortsättningen får lov att lägga fram förslagen.
Fru talman! Det är ganska häpnadsväckande att Eric Holmqvist säger att det är orimligt att avkräva något parti besked om vad det eventuellt kommer att företa sig, om det hamnar i regeringsställning. Det gör ju SAP självt hela tiden gentemot andra. Då måste ni självfallet också kunna redovisa om ni tänker genomföra detta borgerliga flygplansanskaffningsbeslut eller om ni efter valet i september kommer att säga nej till JAS. Det är en mycket viktig fråga, och det är konstigt att man kan säga att det är orimligt att begära svar på den. När det gäller historieskrivningen och den upprustning som alla vet har skett i Sverige under 1950 och 1960-talen kan jag säga som fänrik Stål: Jag vet hur det var, ”ty jag var med”. Det finns ingen annan epok i Sveriges moderna historia då det har upprustats så mycket och så kraftigt som det gjordes under 1950 och 1960-talen. Med facit i hand kan vi nu också bedöma att vi skulle ha kunnat klara oss med mycket lägre militära kostnader under dessa år. Vi hade kunnat använda pengarna på ett mycket bättre och effektivare sätt för att förbättra och bygga upp det svenska civila samhället. Men ni socialdemokrater lät er dras med i det kalla krigets yra. Ni vek er för militärernas krav. De fick vad de ville ha — ända fram till 1968. Det var så det gick till. Eric Holmqvist säger att socialdemokraterna inte har jämkat ihop sig med borgarna i regeringsställning. Nej, ni har sparat 100 miljoner, så att man inte skall kunna säga att ni har jämkat ihop er med borgarna, men i praktiken är det vad ni har gjort.
Fru talman! Jag skall inte fortsätta denna debatt med Oswald Söderqvist, för han vill tydligen hålla ett gräl i gång genom att anklaga oss för den politik som vi har fört under årtionden. Den kan vi naturligtvis fortsätta att diskutera i annat sammanhang. Vi och vpk står för helt olika värderingar. Visst vore det väl orimligt att jag nu svarade på Oswald Söderqvists fråga, när jag här har hävdat att vi vill utreda denna fråga vidare. Det finns förutsättningar för att vi under hösten får bättre besked. Självfallet är det efter den utvärderingen som vi kommer att ta ställning i flygplansfrågan. Det vore orimligt att begära att vi skulle ge ett besked, oavsett vad en sådan prövning kommer att leda till.
Fru talman! Det är inte fråga om gräl, utan jag försöker bara ge en bättre bakgrund till den försvarspolitiska debatten, så att vi inte hamnar i det jämmerliga läge som de tidigare inläggen här har gett prov på. De tidigare talarna har inte satt in de militära kostnaderna, den svenska upprustningen och den svenska militära apparat som vi i dag har i sitt historiska sammanhang. Det är mycket viktigt att man gör det, och det vore välgörande om övriga debattörer i denna kammare på detta sätt ville ta itu med debatten litet mer allvarsamt. När det gäller JAS-frågan vidhåller jag att ett uppskov med beslutet i och för sig inte kommer att medföra något nytt. Men det är naturligtvis bättre med ett uppskov än att man i dag direkt binder sig för ett beslut. Ett uppskov kan kanske också ge oss möjlighet att stoppa JAS, vilket vi i vpk och många andra svenska organisationer av olika slag — bl.a. fredsorganisationer och i stor omfattning den kristna rörelsen — vill göra. Därför kommer vi, fast vi tycker att det är en erbarmligt dålig socialdemokratisk reservation, att stödja den.

Fru talman! Sedan föregående försvarsbeslut har världen förändrats i två viktiga avseenden. Avspänningsprocessen mellan supermakterna har avstannat och ersatts av ett kärvare klimat med konsekvenser såväl i Europa som i stora delar av tredje världen. Risken för ytterligare en omgång i kapprustningsspiralen är påtaglig. Vidare har den ekonomiska krisen i hela den industrialiserade världen, inkl. vårt eget land, fördjupats. Många u-länder har dessutom drabbats allt hårdare av ekonomiska problem. De politiska och ekonomiska problem som på detta sätt kommit att prägla utvecklingen har också påverkat människors uppfattning om framtiden. Osäkerhet, pessimism och tvivel om en fredlig utveckling har hos många ersatt den tidigare optimismen. Medan slutsatsen för några människors del blir krav på ökade rustningar, samlas andra åter kring nedrustningsparoller i protest mot krigets vanvett. Den internationella utvecklingen präglas också av tilltagande osäkerhet och spänning. Praktiskt taget inga framsteg har nåtts i förhandlingar i Wien, Genéve eller Madrid angående nedrustning och rustningskontroll. Vi får se om det går att sammanjämka president Bresjnevs antydningar i Bonn om möjligheter till begränsningar av Sovjetunionens SS 20-robotar och president Reagans krav på den s.k. nollösningen, att alla SS 20-robotar m.fl. måste bort ifrån Östeuropa, innan USA kan återta sitt upprustningsbeslut. Situationen inger oro hos människorna — det gäller särskilt kärnvapenupprustningen. Ett uttryck för denna oro har vi sett i fredsmarscher och aktiviteter för fred samt i debatten om en kärnvapenfri zon i Norden. Vi måste kräva förnuft av båda supermakterna och förhandlingar, allvarligt menade sådana, om fred i världen och om en styrkebalans på lägre och inte på högre nivå. Opinionsbildningen mot kärnvapen är viktig, och den är ett bland många uttryck för människors oro inför det fruktansvärda undergångshot som den fortsatta kärnvapenupprustningen utgör. Särskilt de båda supermakterna måste här besinna sitt ansvar. Jag vill gärna framhålla att jag för min del inte ser något motsatsförhållande mellan aktiviteter för fred och nedrustning och ett bra svenskt försvar. Nedrustning och svenskt försvar ingår båda som viktiga delar i den svenska säkerhetspolitiken. Vi var i försvarskommittén och försvarsutskottet överens om att den internationella utvecklingen inte gör det möjligt att nu sänka kraven på vår samlade försvarsförmåga. Samtidigt sätter de samhällsekonomiska förutsättningarna och kravet på återhållsamhet inom den offentliga sektorn klara gränser för de resurser som vi nu kan avdela för försvaret. Jag tycker därför att det är bra att vi har fått en bred politisk enighet inom försvarsutskottet i de grundläggande frågorna. Vi har nått fullständig enighet när det gäller grundsynen i den säkerhetsoch försvarspolitik vi skall föra. Det råder i allt väsentligt enighet i fråga om utvecklingen av de civila totalförsvarsgrenarna. Det råder enighet om ett prisregleringssystem, om allmän värnplikt och om behovet av ett nytt flygplanssystem. Jag tycker att årets försvarsproposition mer än tidigare präglas av totalförsvarstanken. Jag vill gärna säga att jag tycker att tvåpartiregeringen på ett bättre sätt än tidigare regeringar har framhållit totalförsvarstanken också i praktisk handling. Det är ett totalförsvar som man pekar på skall vara väl avvägt mellan de olika delarna — mellan det militära försvaret, det ekonomiska försvaret, civilförsvaret och övrigt totalförsvar. De skilda förslag som nu redovisas i riksdagen om det militära försvaret vilar ändå i hög grad på gemensamma grunder. Det man inte är överens om är hur mycket pengar som skall avdelas för det militära försvaret. Även i detta avseende måste skillnaden i utländska ögon framstå som mycket liten. Vad beträffar de civila delarna av totalförsvaret råder samstämmighet mellan partierna utom på en punkt — det är socialdemokraterna som vill ge ca 30 milj.kr. mer till det ekonomiska försvaret som stöd till tekoindustrin. Efter att i dag på morgonen ha läst en artikel på en kultursida om försvaret vill jag också gärna framhålla att det är viktigt att vi har ett totalförsvar som är väl avvägt. Man får uppfattningen av den debatt som pågår att det inte finns någonting annat än det militära försvaret. Sanningen är ju den att det finns bra genomarbetade planer när det gäller livsmedelsförsörjningen, energiför sörjningen och andra delar av totalförsvaret. Det finns också ett samband mellan ett bra luftförsvar och skyddsrumsutbyggnad, och det finns ett samband mellan skyddsrumsutbyggnadens takt och bostadsbyggandet. Det finns alltså klara och väl genomarbetade planer på dessa områden, på områden som vi i internationellt avseende ligger mycket väl framme i. Jag tycker att det finns anledning att säga det. Jag tycker att regeringen med sitt förslag har tagit ett totalt ansvar för både säkerhetsoch försvarspolitiken som är bra med tanke på den svåra statsfinansiella situation som vi befinner oss i. Det gjorde också moderaterna på den tid de ingick i regeringskretsen, men nu tycks det vara slut på den ansvarskänslan. Det finns anledning att erinra om att moderaterna slöt upp bakom den gemensamma deklarationen att den restriktivitet som framdeles måste tillämpas i fråga om de statliga utgifterna även måste gälla utgifterna för försvarsändamål och att en planering för totalförsvaret bör genomföras på en ekonomisk nivå som motsvarar vad som f.n. anvisas för dessa ändamål. Denna uppslutning från moderaternas sida fanns i 1978 års försvarskommitté och även i trepartiregeringen. Det kan väl ses som naturligt att moderaterna, som även nu vill spara mest av alla på de offentliga utgifterna, har anledning att vara återhållsamma. Därför tycker jag att den nu framförda inställningen är något förvånande. Förslaget från regeringens sida utgår från en ekonomiskt restriktiv syn, men det grundas på att man ändå väljer en ekonomisk nivå som utgör en rimlig avvägning och rymmer en svensk satsning på utveckling av ett JAS-flygplan. Även ÖB har ansett det vara motiverat och välbetänkt att göra den här satsningen. Den förstärkning i förhållande till regeringsförslaget som moderaterna vill göra berör främst armén. Det är självfallet angeläget, men det är klart att i det ekonomiska läge som vi befinner oss i måste en sådan satsning anstå. Det är då viktigt att notera, såsom Hans Lindblad har gjort, att folkpartiet och centern i det här avseendet står fast vid sina ekonomiska nivåer och vid de löften som har avgivits. En av de svåra frågorna i försvarsbeslutet är beslutet om ett nytt flygplanssystem efter Viggen. Det råder stor politisk enighet om att vi skall ha ett flygplanssystem efter Viggen, men alla verkar inte vara klara att delta i ett beslut. Jag anser att regeringens förslag att skaffa ett svenskutvecklat flygplanssystem är riktigt. De alternativ som diskuterats i försvarskommittén har samtliga inneburit större beroende av andra stater än en svenskutvecklad JAS. Om man har synpunkter på utlandsberoendet skall man veta att varje annat förslag medför än större problem. Precis som vi vet mycket litet om löneutvecklingen och annat i framtiden, är det svårt att veta hur dollarkurserna kommer att utveckla sig. Men jag vill gärna framhålla att i varje annat fall är dollarkurserna ett större problem. Jag tycker också att den nedtoning som socialdemokraterna gör i sin reservation om dollarproblemet är värd att notera. Detta är numera nedsatt till en och en halv rad i reservationen. En annan kritik mot JAS är att det har tekniska svagheter. Det framfördes också av Oswald Söderqvist. Det är i övrigt intressant att konstatera med vilken självsäkerhet man kan uttala sig om felaktigheter i ett flygplan som knappt kommit längre än till ritbordet. Kritiken har i de flesta fall också kommit från dem som vill ha ett bättre och större flygplan och som vill anslå mer pengar till försvaret. Deras kritik tas nu som intäkt av t.ex. Oswald Söderqvist för att vara kritisk mot detta förslag. Han har alltså helt köpt de åsikter som framförts av dem som vill ha ett bättre och dyrare plan. Jag anser att vi måste nöja oss med den ekonomiska nivå som vi nu ligger på. Vi kan inte i en begränsad försvarsekonomi anslå mer medel till ett flygplanssystem än vi gör i dag. Frågan om efterföljare till Viggen har nu utretts i en rad år. Ett flertal utredningar har ägnat lång tid åt dessa frågor. Utredningarna har också skett under fullständig öppenhet från regeringens sida. Allt det material som oppositionen önskat har man haft tillgång till. Eftersom Eric Holmqvist sade att man haft kort tid på sig, vill jag erinra om att det är ca ett år sedan som samtliga ledamöter i försvarskommittén fick möjligheter att följa information i flygplansfrågan. Det har förekommit rader av andra utredningar, som befunnit sig i gränstrakterna av flygplansfrågan och där alla partier varit företrädda. Talet om sex dagar är alltså helt gripet ur luften, eller också har man inte haft möjlighet att informera varandra eller partiledaren. Jag vill också erinra om att det nu är exakt tio år sedan som ett antal unga raska socialdemokratiska riksdagsledamöter avgav en motion här i rikdagen om att man efter Viggen bör skaffa sig ett mindre flygplan. Det var riksdagsledamöter som Mats Hellström, Åke Gustavsson, Lena Hjelm Wallén, Roland Brännström, Oskar Lindkvist m.fl. som redan för tio år sedan började diskutera efterföljaren till Viggen. Sedan dess har man inte kunnat vara med och ta ställning. Man har inte förmått att ta ställning i 1977 års beslut, och man gick emot förslaget om B3LA — det gjorde f. ö. flera. Man var även emot SK 2-satsningen. I en vända var socialdemokraten Åke Gustavsson i Storlien — för exakt två år sedan — och uttalade sig positivt för en svensk JAS. Sedan har detta utretts i försvarskommittén och i en rad utredningar. Man har fått all den information man velat ha. Allt hemligt material har ställts till förfogande. Det är alltså barockt att påstå att man inte haft möjlighet att få insyn. Ingen har heller vägrats någon föredragning i dessa frågor. Vi skall också veta att om vi inte fattar beslut nu, så går offerten från IG JAS ut den 15 juli. Därefter måste man alltså ta itu med en omförhandling eller utkräva ett löfte från IG JAS att stå kvar vid sina priser. Jag har förstått att något sådant löfte inte har avgetts av industrin. Man måste alltså omförhandla mellan materielverket och IG JAS. Dessutom är det likadant när det gäller kontraktet med Volvo Flygmotor för Trollhättans del och för General Electric. Dessa kontrakt är i dag mycket förmånliga för staten. Jag vill gärna säga att i jämförelse med de kontrakt som funnits under Viggentiden har det aldrig varit så hårda förhandlingar från statens sida gentemot industrin som det varit nu. Jag hävdar alltså att det inte kan leda till annat än att det blir ett dyrare alternativ om man nu inte tar det här Kraven från chefen för armén, vissa tekniker och tydligen också vissa socialdemokrater — beroende på hur man tolkar den socialdemokratiska reservationen — på ett bättre JAS kommer alltså att innebära ett dyrare flygplan. Man hänvisar också till chefen för armén och chefen för marinen. Jag såg ett pressklipp i dag. Marinchefen är nu för JAS, enligt ett TT-uttalande. Därmed faller åtminstone det argument som finns i den socialdemokratiska motionen, att chefen för marinen skulle ha erinringar. Ett uppskov kostar minst 400-500 miljoner, som försvarsministern sade, för att man skall hålla flygindustrin i gång. Vem skall betala detta? Är det industrin som skall betala eller är det regeringen, eller skall det tas inom försvarsramarna? Det har man inte närmare preciserat. Därtill kommer kostnader också för flygvapnet när det gäller att upprätthålla krigsorganisationen genom att ytterligare JA 37-beställningar behöver göras för något hundratal miljoner. Observeras bör också den kritik som förts fram från socialdemokratiskt håll över det ständiga utredandet, som socialdemokraterna nu vill bidra ytterligare till. Särskilt allvarligt är, tycker jag, det som händer vid Volvo Flygmotor i Trollhättan efter ett sådant här ställningstagande. Där uppstår produktionssvackan allra först. Vid ett uppskov blir produktionssvackan i Trollhättan ännu större än annars. Jag tror att de svenska flygindustriföretagens trovärdighet gentemot utländska samarbetspartner påverkas negativt, vilket också kan få konsekvenser för deras civila flygindustrisatsningar. Alla de frågetecken som socialdemokraterna åberopat som skäl för att nu inte ta ställning kan jag inte förstå på annat sätt än att det inte skulle bli någon avsevärd förändring på ett halvår. Möjligen har det när det gäller vingen kommit nya informationer. Men beträffande praktiskt taget alla andra argument, som Hans Lindblad sade, vet man precis lika litet om ett halvår. Det enda detta leder till är ett dyrare flygplan. När man sedan talar om kostnader tycker jag att det Oswald Söderqvist sade var intressant. Han sade att framtida försvarsbeslut kommer att leda till ramar på mellan 30 och 100 milj.kr. per år. Han förutsätter visst en väldig inflation, men det må vara honom betaget. Det var ett bra inlägg, Oswald Söderqvist, för det visar hur litet 25 miljarder är i det sammanhanget. Det var väldigt bra att Oswald Söderqvist tog upp det. Vi talar ju om 18 år. Med t.ex. en försvarsram på 16 miljarder kommer vi fram till 300 miljarder. Därmed blir siffran inte så våldsamt hög. Med Oswald Söderqvists sätt att räkna blir det ännu mycket billigare flygplan. Jag konstaterar att ett antal motionärer från vpk samt Evert Svensson och Maj Britt Theorin m.fl. yrkar avslag på propositionen. De har för en månad sedan sagt att man inte bör ha något flygplanssystem. Jag tolkar Oswald Söderqvist och socialdemokraternas talesmän Maj Britt Theorin och Evert Svensson så att de nu plötsligt efter en månad är beredda att av skattebetalarna ta 400-500 miljoner för att utreda frågan ett halvår till beträffande ett projekt som de anser vara galet. Jag kan förstå socialdemokraterna, som ändå håller frågan om flygplan öppen. Deras reservation innebär ju en viss handlingsfrihet. Men att någon som är emot flygplanssystem är beredd att nu kasta in 400-500 milj.kr. är för mig en gåta. Jag håller helt med Hans Lindblad att man kan tänka sig andra projekt att satsa en halv miljard på, om man har så gott om pengar att man nu är beredd att till varje pris med en snäv marginal i riksdagen driva fram ett beslut om att använda pengarna på detta sätt. Det är en hastig utveckling. För en månad sedan var man emot flygplan. I dag är dessa sex socialdemokrater och vpk för en utredning om ett flygplan. Och går utvecklingen med den här hastigheten är ni väl framemot midsommar beredda att beställa ytterligare någon jaktdivision, efter vad jag förstår. Dessutom innebär ett sådant yrkande naturligtvis att vi i framtiden avsäger oss möjligheten till en egen utvecklad svensk flygindustri. Vi är då i framtiden helt beroende av utländska alternativ. Jag har svårt att förstå varför vänsterpartiet kommunisterna och dessa sex socialdemokrater därmed vill öppna möjligheten till att göra oss helt beroende av utländska flygplansförsäljare. Vad finns det för längtan hos Oswald Söderqvist, Maj Britt Theorin och Evert Svensson att sätta sig direkt i händerna på Reaganadministrationen? Reagan har väl gått då, men det kan finnas någon annan som är hans like. Eller varför skall vi göra oss beroende av Frankrike, som f. ö. kritiserats för en fruktansvärd krigsmaterielförsäljning? Jag tycker i stället att vi inte skall riskera den svenska alliansfriheten och trovärdigheten, när alla människor vet att vi kan göra flygplan i det här landet och dessutom till ett pris som är konkurrenskraftigt. Det är en viktig del i vår alliansfrihet och vår säkerhetspolitiska image att vi visar att vi gör flygplanen själva. Tydligen är man mer intresserad i det här läget av att sysselsätta dem som jobbar inom något annat lands flygindustri. Jag tycker alltså att den slutsats som både Metall och TCO:s försvarspolitiska grupp kommit fram till, nämligen att de förordar ett svenskt JAS, är riktig. Herr talman! Det är en demokratisk princip att riksdagen fattar beslut utifrån sina egna värderingar. På den punkten vill jag gärna ta upp en principiell fråga, som rör den socialdemokratiska reservationen. Man säger att man inte kan lämna utan beaktande vad arméchefen och chefen för marinen har sagt. Nu har alltså marinchefen redan sagt att han tycker att vi skall ha ett JAS, så det kan vi bortse från. Jag tycker att det är väldigt konstigt att socialdemokraterna t.o.m. i sin reservation hävdar att om nu tre generaler och en amiral inte kan hålla sams, då kan socialdemokraterna inte ta ställning. Att myndighetschefer skall få styra åsikterna hos politiker här i riksdagen tycker jag är en demokratisk fråga av intressant vidd. Man får aldrig bli så bunden till sin egen statsapparat att man inte kan ha en egen åsikt vid sidan om myndighetschefernas. Om nu tre generaler och en amiral inte kan hålla sams eller komma fram till samma slutsats, skall vi då inte kunna vara beredda att ta ställning här i riksdagen? Det har jag väldigt svårt att förstå. Jag anser t.o.m. att riksdagen borde kunna fatta beslut även tvärsemot vad en arméchef anser, även om det skulle vara en fråga som normalt ligger inom hans kompetensområde. Det är viktigt att klargöra att behovet att ett svenskt JAS är försvarspo litiskt. Det är därför vi skall ha ett flygplan. Det är inte sysselsättningsskäl som avgör denna fråga. Det har inte heller framförts i det här huset. Det är klart att i valet mellan olika alternativ kan självfallet industripolitiken spela en viss roll. I det här fallet har regeringen pressat industrin till stora ekonomiska åtaganden, som är mycket hårdare än på Viggentiden. Man har dessutom som spin off-effekt fått industrikoncernerna bakom IG JAS till att beträffande sysselsättningssvaga regioner göra framtida utfästelser när det gäller sysselsättning som icke ligger inom flygindustrins ram. De fackliga organisationerna har i många år krävt just att man borde göra sådana insatser, inkl. s.k. hemtagning. Nu har regeringen utnyttjat detta tillfälle. Man har agerat och fått löfte om ca 800 jobb som skall tas fram. Det gäller bl.a. ett hundratal jobb i Norrbotten som icke ligger inom flygindustrins område utan inom den verksamhet som de här koncernerna normalt sysslar med. Det är ett fackligt krav som man från regeringens sida försökt tackla, något som jag tycker är bra. Som ett första konkret exempel vill jag nämna att det finns planer på att redan nu förlägga ytterligare verksamhet till Scania Vabis i Falun. Jag tar detta som ett exempel. Det rör sig om investeringar på ca 50 miljoner, som beräknas under en femårsperiod ge 80-90 nya arbeten i Falun. Man planerar att där tillverka komponenter för lastbilar och bussar. Även om det inte föreligger slutgiltigt ställningstagande, är min förhoppning att detta skall följas upp med andra åtgärder. Jag vill se det som en effekt av att man lyckats pressa industrin på andra åtgärder än dem som hör till flygindustrin. Försök att få fram den typen av förhandlingar, om vi nu skall handla med utländska industrier! Den socialdemokratiska reservationen i flygplansfrågan är ganska luddig. Den kan med fördel användas både av dem som vill ha flygplan och av dem som inte vill ha några sådana. Den kan dessutom användas av dem som skulle vilja tala för att köpa flygplan från USA eller Frankrike. Och framför allt kan den användas av dem som vill skjuta upp frågan till efter valet. Om man skall se reservationen som ett dokument över skicklighet när det gäller att inte ha någon bestämd åsikt, då är den faktiskt ett mästerverk. Vill man däremot veta vad socialdemokraterna anser, så får man inte mycket stöd i reservationen. Inte heller Eric Holmqvists inlägg har varit särskilt klargörande på den punkten. De som inte vill ha flygplan skulle alltså nu vara beredda att satsa 0,5 miljarder kronor. Jag anser att den naturliga lösningen för de ledamöter här i kammaren som inte vill ha flygplanssystem självfallet är att de lägger ned sina röster. Hur skall vpk och de socialdemokratiska motionärerna kunna gå ut och se folk i ögonen, med tanke på de heroiska uttalanden som gjordes i motioner för en hel månad sedan? De borde i all rimlighets namn avstå från att rösta. Därmed skulle de skapa möjligheter för en hyfsad majoritet för det här förslaget. Jag vill också ta upp en fråga som berör krigsorganisationens utveckling. Jag blev ganska förvånad när jag läste majoritetsskrivningen i den här delen. Socialdemokraterna har inte kritiserat regeringen på denna punkt i sin motion, men i utskottet stöder de plötsligt moderaterna. Sakligt verkar det vara synnerligen oöverlagt. Majoriteten — dvs. moderater och socialdemokrater — styrker heller inte riktigheten i sina uppgifter genom att hänvisa till pansarbrigader och ubåtar, som Eric Holmqvist gjorde. Beträffande pansarbrigaderna råder det i själva verket full enighet i utskottet. Inriktningen är att på sikt bevara fyra stycken. När det gäller ubåtarna vill moderaterna i försvarskommittén ha 13 stycken. Men att döma av motionen finns det plötsligt mer pengar. Då skall det vara 13-14 stycken. Inte heller moderaterna vill ge uttryck för någon bestämd inriktning när det gäller antalet ubåtar. Socialdemokraterna vill för sin del inte ta ställning i fråga om antalet jaktdivisioner. I stället talar de om 11-12 stycken. Att moderaterna och socialdemokraterna har skrivit ihop sig om en så grundläggande sak är enligt min mening oerhört förvånande. I stället kan det här lätt leda till en framtida träta om enstaka förband och enheter. Jag tycker att propositionen på den här punkten är ganska bra. Det är konstigt att socialdemokraterna har hoppat upp på den moderata vagnen vid det här tillfället. Socialdemokraterna borde rösta på reservationen i stället. När det slutligen gäller fredsorganisationen så sker det omfattande förändringar på detta område. Skälen härtill är flera. Ett skäl är det bristande kundunderlaget. Det föds ju för få barn här i landet. Därmed blir det för få pojkar. Vidare har vi en generös vapenfrilagstiftning. 3 000 grabbar som skulle ha utbildats faller därmed bort. Dessutom är det ett krav att vi skall prioritera värnkraften, dvs. krigsorganisationen. Men vpk vill plötsligt ha kvar den nuvarande fredsorganisationen! Jag har träffat många som har en konservativ uppfattning när det gäller den verksamhet som utreddes av den s.k. dödspatrullen. Men en mera uttalad konservatism när det gäller att förändra organisationen än den som vpk ger uttryck för är det svårt att finna. Vpk vill alltså att antalet utbildade och antalet kaserner skall precis motsvara varandra i fortsättningen. Bara för att man råkade bygga några kaserner 1907 har vpk bestämt sig för att dessa skall vara fyllda fullt ut, trots att det inte finns tillräckligt många värnpliktiga. 6 000 färre värnpliktiga om nio år och 3 000 färre vapenfria — det är helt fantastiskt att man i det läget vill slösa pengar genom att låta människor gå sysslolösa. Det är ju det som man i vpk är beredd att satsa pengar på. Det är intressant att konstatera att vpk:s ekonomiska ramar — 16 miljarder kronor— har samma utgångsnivå som regeringspartiernas. Skillnaden är bara att man inte vill ha en prisreglering på 2,5 miljarder kronor. Det är ändå av värde att konstatera att vpk nog aldrig legat så högt när det gäller försvarsanslagen som man i dag gör. Dessutom vill man ha prisreglering i fråga om civilförsvaret. Men när det gäller det ekonomiska försvaret, som Oswald Söderqvist berörde, har man inte anmält någon egen åsikt. Det går i varje fall inte att utläsa om vpk har någon åsikt i den frågan. När det gäller besparingsmålet har utskottet nu bidragit till att vi inte helt fullföljer utredningsförslaget. Det gäller I 3 och högvakten, som regeringen tog bort ur ÖB:s förslag, det gäller Milo Bergslagen, som ett enigt försvarsutskott nu vill bibehålla. Detta innebär att de framtida besparingarna måste bli hårdare och ske snabbare. Jag erkänner gärna att detta bygger mycket på kompromisser av allmänpolitiska skäl, regionala intressen och sysselsättningsskäl. Det är alldeles riktigt, som Hans Lindblad säger, att moderaterna kritiserat att man inte upprätthåller besparingsmålet, men de har i stället varit ganska ivriga att plussa på och har, som jag nämnde här, hårt drivit frågor av typen Milo Bergslagen och annat. När det gäller Milo Bergslagen, Oswald Söderqvist, konstaterar jag att vpk i det yrkande som delats ut i kammaren inte fullföljer sitt yrkande om fyra milon. Det borde man göra om man hade den åsikten i denna fråga. Det beslut regeringen tog om I 3 och om att man nu inte skall göra någon förändring i infanteriets fredsorganisation innebär att den frågan är olöst på sikt. Detta innebär problem för nästa försvarskommitté. I den moderata reservationen om vindtunnel har man hoppat av regeringens regionalpolitiska inriktning att försöka placera denna verksamheti Luleå, vilket hela utskottet varit enigt om. Moderaterna har plötsligt fått fram 30 miljoner och vill placera vindtunneln i Stockholm. Det är intressant att notera att de inte är beredda att tillämpa regionalpolitiken i detta avseende. Slutligen vill jag ta upp några synpunkter som Oswald Söderqvist nämnde. Försvarsministern kommer att svara på frågan om ekonomin i JAS-frågan. Jag vill bara säga att vi i försvarsutskottet förklarade oss beredda att diskutera de 800 miljonerna med dem som fanns i utskottet, men det har inte rönt något intresse från socialdemokratisk sida att pressa kostnaderna med ytterligare 800 miljoner. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2, 3, 14 och 18 samt i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Jag noterar med intresse den stora uppmärksamhet som Gunnar Björk i Gävle ägnar vpk:s förslag i försvarsfrågan. Det tyder på att han upplever förslagen och analyserna som ganska besvärande, eftersom han ägnar så stor tid att bemöta dem. Jag vet inte om jag på min korta tid kan besvara alla påpekanden han förunnat mig. Jag vill rätta till en sak med detsamma. Gunnar Björk säger att vi inte yrkat att man skall minska antalet milostaber från sex till fyra. Detta finns med i vår stora partimotion nr 2283, yrkande 8. Det har inte ett dugg att göra med det särskilda yrkande som vi delat ut i kammaren, som berör helt andra saker. Jag brukar inte gilla när någon står här i kammaren och ber folk läsa på, men nu måste jag nog säga det till Gunnar Björk. Han bör läsa på litet bättre för att slippa göra bort sig så där. Gunnar Björk säger att jag skulle ha köpt deras åsikter som vill ha ett större militärflygplan. Men det är ju så, både för Gunnar Björk och för mig, att vi inte har någon särskild teknisk kompetens. Jag är tvungen att lita till utsagor från experter på skilda håll. Det är ju ganska klart att här finns mycket kompetenta experter som varit mycket kritiska till detta flygplan. Det kan inte Gunnar Björk komma ifrån. Det är avslöjande när Gunnar Björk i samma andetag säger, att innan detta plan ens lämnat ritbordet blir det utsatt för kritik. Ja, det visar hur ohållbart det är. Man har inte kunnat presentera ens en riktig kalkyl, eller en riktig prototyp som kan bli godkänd, utan det kommer mycket kvalificerad kritik. Detta är avslöjande för hela projektet. Det är också avslöjande när Gunnar Björk säger att vi har varit tvungna att nu bygga JAS-planet, för annars hade det inte fått plats inom de ekonomiska ramarna. Nej, just det! Ni skulle gärna velat ha ett annat plan, men vi har i Sverige inte råd att bygga ett stort militärflygplan till. Följaktligen bygger vi ett litet, dåligt, uruselt plan, som är undermåligt redan innan det lämnar ritbordet, bara för att ni skall få ett militärflygplan som kan rymmas inom de ekonomiska ramarna, som ni inte kan pressa, eftersom det inte finns någon politisk möjlighet att göra det i Sverige i dag. Det är bra att Gunnar Björk erkänner att militärkostnaderna kommer att stiga fram till sekelskiftet. Det är lätt att konstatera, att när ni nu avsätter 19 miljarder för nästa budgetår och plussar på 2-3 miljarder för de fyra återstående budgetåren, så kommer man upp i militärutgifter på 30 miljarder för det sista budgetåret 1986/87. Det är bra att Gunnar Björk erkänner det. Då blir det 100 miljarder i militärkostnader för hela femårsperioden. Och JAS-kostnaden på 30 miljarder — som jag hoppas att få ett erkännande om snart — är inte försumbar, därför att det är helt års militärutgifter som kan plockas bort om man inte genomför JAS-projektet. Maj Britt Theorin och Evert Svensson får svara för sig själva, jag talar inte för dem. Men vi i vpk vill stoppa JAS-projektet. Det är vårt krav, och det kommer vi att rösta för i dag. Om ni i regeringen tillsammans med moderaterna får driva igenom beslutet här i dag är det ju fattat, och då har vi sålt vår själ till flygplansindustrin. Vi kommer att bli ålagda oerhört stora kostnader om vi skall försöka bryta upp kontraktet efteråt. Därför vore det mycket bra — trots att vi anser att den socialdemokratiska reservationen är dålig — om vi kunde stoppa beslutet i dag och förhoppningsvis sätta press på socialdemokratin och få hela projektet stoppat så småningom. Jag hinner inte med mera nu, och jag får därfär återkomma om fredsorganisationen m.m.
Herr talman! Jag tyckte att det var intressant att lyssna på Gunnar Björk i Gävle i den första delen av hans anförande. Det gav mig förväntningen att han skulle ge en saklig och intressant beskrivning av detta problem. Men sedan förföll han till att bli ytterst vulgär i hela sitt resonemang. Jag är besviken, därför att Gunnar Björk har hållits fram som en ny man inom försvaret, som verkligen kunde åstadkomma saker och ting, som har lett den parlamentariska utredningen och som har kallats till kanslihuset för att just hålla i flygplansfrågan, om jag har förstått det rätt och tidningarna har varit riktigt informerade. Och så får vi höra sådana utläggningar som Gunnar Björk har åstadkommit här i dag! Först vill jag säga att jag inte är ansvarig för vare sig Maj Britt Theorin eller Åke Gustavsson eller andra som han nämner. De kommer att tala själva när den tiden kommer — de är anmälda på talarlistan. Därför skall jag avstå från att kommentera vad som sades om hur partiet kan tolerera deras åsikter. Det får de själva reda ut. Gunnar Björk tycks vara mycket nöjd med det sätt varpå denna fråga har presenterats för riksdagen. Jag har varit med i 30 år, och jag vågar säga att jag aldrig förr har upplevt att en fråga — det gäller även betydligt mindre frågor än denna — har presenterats i slutomgången i form av ett brev från försvarsministern, som anmäler att han har regeringens uppdrag att överlämna ett kontrakt. Så har det aldrig gått till förut. Är inte Gunnar Björk medveten om att det är en ganska uppseendeväckande historia, någonting ganska ovanligt, att riksdagen ställs inför att ta ställning, under sådana förhållanden som här har skett? Men det var mycket i Gunnar Björks framställning som andades belåtenhet med det hela, så jag antar att jag inte kan ta honom ur den föreställningen att frågan handlagts utomordentligt väl. Jag har inte sagt ett ljud om någon kritik mot informationen. Sådan har vi fått vid några tillfällen. Jag erinrar mig att statssekreterare Hirdman, när han hade varit i Amerika, berättade om problem med motorn m.m. Det var intressant för oss att lyssna till det, och det har varit värdefullt med den information vi har fått. Men vi får ändå känslan av att det inte är de frågorna som finns med i bilden när vi kommer till slutet och avgörandet. Då har det kommit in nya ting som komplicerar det hela. Sådant kan man ju inte förutse, och därför har jag inte heller klandrat någon i fråga om informationen. Men jag tycker å andra sidan att det är alldeles för enkelt när Gunnar Björk framställer det så, att eftersom det har förekommit samtal och kontakter är allting klart. Herr Björk borde verkligen ha kunnat reda ut detta på ett betydligt bättre sätt än som nu har skett.

Herr talman! För att uttrycka mig klart vill jag säga att jag inte förstår mig på Gunnar Björk i Gävle och det han sade i sitt anförande här i dag, där han pratade med väldigt stora svingar. Gunnar Björk tog bl.a. upp frågan om vindtunneln. Vi var i utskottet utlovade ett förslag från regeringen om byggande av en vindtunnel i Luleå. Tydligen skulle vindtunneln bli för dyrbar att bygga och för dyrbar att driva där, och därför kom det inget förslag från regeringen. Vi moderater föreslår en medelsram för försvaret som är något större än den som regeringen har velat anslå. Vi är på det klara med att det vore värdefullt med en vindtunnel i Sverige både för byggande av JAS och också för byggande av civila flygplan, dvs. för flygplansindustrin över huvud taget. Därför har vi föreslagit att man skall bygga en sådan vindtunnel där det blir billigast att göra det, nämligen på Bromma, där vi nu har våra i denna fråga aktuella forskningsresurser sammanförda. Därtill har vi sagt att man skall ta de ytterligare medel som behövs för att få fram tunneln, 30 miljoner, inom den anslagsram som vi har föreslagit. Gunnar Björk i Gävle låtsas nu som om detta vore något som skulle gå emot regeringens lokaliseringspolitiska strävanden. Dessa hade ju gått i kvav redan därför att regeringen inte hade pengar.
Herr talman! Jag vill säga till Oswald Söderqvist att den expertis vi har haft att tillgå — i det här fallet överbefälhavaren och materielverket — har sagt att man ställer upp för den tekniska lösningen. Dessutom säger chefen för flygvapnet, som också är ansvarig för detta, att det är ett bra och acceptabelt plan. Jag menar alltså att vi har expertis bakom oss som hävdar att detta är ett förnämligt plan i det aktuella prisläget, men självfallet skulle det vara bra om man hade mer pengar. Eric Holmqvist påtalade att jag kritiserade personer, och självfallet gjorde jagdet, därför att jag vet att de kommer att delta i debatten och därför att det är en sådan fruktansvärd inkonsekvens att, som en del socialdemokratiska motionärer och vpk har gjort, först yrka avslag och sedan plötsligt vara beredda att utreda frågan vidare. Det är ett konstigt sätt att använda en halv miljard på. När det gäller den fråga som Per Petersson tog upp vill jag säga att regeringen har föreslagit att man skall utreda frågan om att lokalisera den här forskningen till Luleå. Moderaterna fick emellertid plötsligt fram 30 miljoner, och det visar för det första att man inte ville avvakta och försöka få forskningen flyttad till Luleå och för det andra att moderaterna har tagit till så mycket av pengar och — om jag får använda det uttrycket — överbud, att man plötsligt hade 30 miljoner över för att satsa på vindtunneln. Detta visar också att de ramar som moderaterna, sedan de lämnat regeringen, använder är generösa och tilltagna i överkant.
Herr talman! Låt mig börja med frågan om experter när det gäller de här planen. Där hänvisar nu Gunnar Björk i Gävle till experter från den militära sektorn och från flygindustrin. Men, Gunnar Björk, de är ju parter i målet. Har Gunnar Björk inte hört talas om det militärindustriella komplexet? De som Gunnar Björk nämnde är ju parter i målet och intresserade av att driva igenom det här projektet. Men hur kan Gunnar Björk avvisa kompetensen hos Tekniska högskolan här i Stockholm, som verkligen har varit oerhört kritisk emot detta? Även andra har varit kritiska mot utformningen av planet — mot exempelvis dess vingkonstruktion, som aldrig har genomförts tidigare på något plan. Gunnar Björk kan väl ändå inte neka till detta och bara hänvisa till den ena partens experter. Sedan vill jag återkomma till det som jag inte hann med att säga i min förra replik om en egen, inhemsk flygindustri. Det är inte på det sättet att vi är oberoende. Som jag sade i mitt förra inlägg är vi när vi bygger JAS ännu mer beroende av andra länder än när vi byggde Viggen. Vi är indragna i ett militärindustriellt samarbete som är något helt nytt i den svenska militärindustriella historien. Det måste väl ändå Gunnar Björk erkänna. Gunnar Björks partikamrat Sven-Erik Nordin var i vapenexportdebatten i förra veckan så ärlig, att han erkände att han kände sig oroad inför det här perspektivet med bindningar i ett militärindustriellt samarbete. Men Gunnar Björk tycks inte alls vara oroad, och det förvånar mig mycket. Vi gör alltså inte de här flygplanen själva — för det kan vi inte. Vi måste samarbeta, och vi dras in i beroenden som är minst lika stora som om vi skulle köpa flygplan utifrån. Och det finns naturligtvis möjligheter att köpa plan. Jag har i dagarna fått uppgifter om att Canada fått köpa flygplan från USA, F 18-plan. Man har fått köpa 137 flygplan för 10 miljarder svenska kronor. Det kanske också Gunnar Björk har hört talas om. Vilken offert skulle det ha varit möjligt att få på sådana plan? Redovisningarna stämmer ju dåligt vid en jämförelse mellan JAS och F 18, om vi skulle ha velat köpa F 18. Det finns en köparens marknad, Gunnar Björk, så länge man inte skrivit på något kontrakt. Men när man skrivit på kontraktet, då sitter man där. När det gäller fredsorganisationen tycker jag att det är väldigt märkvärdigt att Gunnar Björk inte lyssnar på vad man säger. Vi har sagt att vi är för en rationalisering, nedläggning av förband och annat sådant. Men detta skall inte göras ur perspektivet att man skall få loss pengar till ett dyrt och onödigt flygplan, utan det skall göras utifrån bedömningen att vi skall ha ett svenskt neutralitetsförsvar som kan verka över hela landet med moderna och effektiva vapen, dvs. ett territoriellt regionalt försvar. Då är inte Gunnar Björks resor i landet för nedläggning av förband rationella, för ni har gjort dem för att kunna pressa in det här lilla dåliga flygplanet i försvarsramarna. Vi kan mycket väl gå med på nedskärningar, om de görs utifrån en riktig bedömning och inte utifrån en flygplansbedömning. Slutligen några ord om kostnader och kostnadsramar. Vi har sedan 1976 konsekvent tagit bort priskompensation från militärkostnaderna. Det är alltså inte något nytt att kostnaderna enligt våra förslag ligger på den här nivån. Som jag sade i mitt första anförande måste vi ta hänsyn till de kostnader som finns — vi kan inte ändra dem snabbt, inte på ett år. Detta tycker jag att också Gunnar Björk skall ta till sig och inte påstå att vi på något sätt har ändrat ståndpunkt i den här frågan.
Herr talman! Jag har också ett par invändningar att göra. Den ena gäller Gunnar Björks i Gävle deklaration här om hur man skall bedöma arméchefens ställningstagande och hållning i en fråga. Gunnar Björk utgick ifrån att det var någonting som vi inte behövde ta hänsyn till. Jag tror att det är klokt att anlägga ett annat synsätt. Generaldirektörer, verkschefer osv. har ju vissa uppgifter. De skall naturligtvis svara för de områden som de är satta att vara chefer för. Därför har man en felaktig utgångspunkt, om man inte bryr sig om vad de tycker. Det har alltid varit en god regel i kanslihuset, och jag beklagar om den försvunnit, att man alltid med största intresse lyssnat på synpunkter från berörda verkschefer. Sedan får man försöka göra en avvägning och utröna vad som är värt att ta hänsyn till. När jag läst arméchefens och även marinchefens yttranden har jag kommit fram till att dessa försvarsgrenschefer är tveksamma. Marinchefen är tveksam, och därför har han ställt upp som förutsättning att man måste få mer pengar än vad försvarsministern är beredd att anvisa. Det är ett faktum att marinchefen har detta med som en förutsättning. Vi skall inte utgå ifrån att vi bör sköta detta själva, utan att bry oss om vad militärerna tycker. Jag har mött samma inställning i utskottet — det vill jag säga nu när det blivit populärt att redovisa vad som där förekommer. När generaler och t.o.m. ÖB framträtt där har man ryckt på axlarna åt vad de haft att anföra. Så tycker jaginte att det bör vara. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till sakkunskapen och försöka respektera den så långt som möjligt. Till sist också en liten erinran: Varinte alltför vårdslösa med orden! Tidningarna må döpa Gunnar Björk, Hans Lindblad och andra till dödspatrull. Jag tycker inte att de själva skulle sätta en ära i att försöka upprätthålla det här begreppet, för den rationaliseringsverksamhet vi måste bedriva. De organisationsförändringar vi skall genomföra tror jag bör föras fram med en helt annan attityd än den Gunnar Björk här ger uttryck för.
Herr talman! Ingen vet väl bättre än jag vilka nackdelar som var förknippade med att ingå i den här kommittén. När folk döper, så gör de detta, oavsett om man vill det eller inte. Jag tycker det är riktigt att lyssna på cheferna, när man kan finna att deras argument är vettiga. I det här fallet har vi, tycker jag, inte fått de klara besked som man har rätt att kräva från de personer som åberopas. Jag vill erinra om att enligt ett TT-meddelande — det kan naturligtvis vara fel — säger marinchefen att han i dessa sista skälvande minuter fått informationer som gör att han också tycker att vi skall ha JAS. Då ser man vad skrivningen på den punkten är värd. När det gäller att alltid tro på ÖB, så vill jag erinra om, Eric Holmqvist, att i så fall borde vi lägga ner KA 5 och I 3, för det har ÖB föreslagit. Vi kan ju inte ena minuten säga att vi skall lita på myndigheterna och andra minuten säga något annat. Jag anser att vi skall kunna göra de ställningstaganden vi behöver göra, även om vi inte alltid gör som myndighetscheferna föreslår. Men visst skall vi lyssna på andra! Oswald Söderqvists uttalanden ger nästan intrycket, att vpk inte skulle vilja ha ett enda öre till försvaret. Det är ju inte så. Man vill anslå 16 miljarder till det militära försvaret, en halv miljard till civilförsvaret, ingenting till det ekonomiska försvaret, en halv miljard till övrigt totalförsvar. Man är då uppe i nivåer på 17—18 miljarder per år. Det är bara att lägga ihop: Det enda man inte vill är att ha priskompensation för det militära försvaret. I fråga om flygindustrin vill jag säga att vad vi förlorar om vi tappar den egenutvecklade industrin är ändå förmågan att just egenutveckla. Jag tror det är en väldig styrka för ett alliansfritt land att ha kompetensen att egenutveckla. Sedan faller Oswald Söderqvist in i att tala om dyra, stora F 18. Visst kan man väl köpa sådana plan billigare — det tror jag är möjligt. Men den dag vi skall anpassa dem efter vårt stridsledningssystem, efter våra bassystem, efter våra hangarer och efter allting annat, så kommer nog slutnotan att bli ganska hög. Dessutom tycker jag att vi i det längsta skall försöka undvika att bli direkt beroende av en utländsk faktor. Eftersom Eric Holmqvist tänker lämna riksdagen vill jag i detta sammanhang gärna uttala min uppskattning av det sätt på vilket Eric Holmqvist alltid fört fram sina synpunkter på de försvarspolitiska frågorna. Det har varit ett nöje att diskutera med Eric Holmqvist, även om vi inte haft samma uppfattning.

Herr talman! Det har varit mycket intressant för mig att få lyssna på företrädarna för de olika politiska partierna som nu har kommit till tals och framfört sina synpunkter i anslutning till utskottets förslag. I början på mitt anförande markerade jag den tillfredsställelse regeringen känner, när man konstaterar den breda uppslutningen bakom den grundläggande inriktningen av vår försvarspolitik och uppslutningen också kring säkerhetspolitiken i stort. Eric Holmqvist började sitt anförande med att för sin del också markera denna enighet. Jag vill säga att jag känner tacksamhet för detta. Det är av stor betydelse att vi både inåt och utåt markerar denna enighet mellan de stora demokratiska partierna i vårt land. Det bidrar till den trovärdighet som vår säkerhetspolitik måste ha. Debatten har sedan rört sig över många områden, och det är omöjligt för mig att på de tio minuter som står till mitt förfogande gå in på alltsammans. Jag tror ändå att också jag måste uppehålla mig något vid den stora frågan som tydligen är en skiljelinje, nämligen frågan om JAS — beslut nu eller uppskjutande. Jag vill då säga att sedan riksdagen fattade principbeslutet våren 1980 har faktiskt JAS-arbetet bedrivits med den bestämda inriktningen att det avgörande beslutet skulle tas i samband med försvarsbeslutet 1982, som vi nu står inför att fatta. I allmän enighet beslöts det 1980 att en ny upphandlings Från regeringens sida anser vi att nu, sedan den 1 maj, allt det beslutsunderlag som behövs föreligger. Vi måste observera att det är fråga om ett utvecklingsprojekt som vi måste förse med flera kommande kontrollstationer. 1978 års försvarskommitté har tillstyrkt ett avgörande JAS-beslut i vår. Överbefälhavaren, chefen för flygvapnet, chefen för materielverket och FOA har samtliga granskat underlaget och funnit det gott för ett beslut i vår. Chefen för marinen tillstyrker ett beslut och vill ha närmast fastlagt redan nu att vi skall använda oss av den option som vi kan få för den s.k. Rockwellvingen, och han vill ha en fast ekonomisk ram. Vi vill för vår del avvakta något för att vara säkra på att vingen verkligen håller vad den lovar innan vi bestämmer oss för den. I samband med detta talas det om att det skulle inträda en kostnadsfördyring på 300 milj.kr. Jag vill framhålla att det inte blir någon sådan fördyring av ramen. Den summan får inplaneras inom ramen. Socialdemokraternas sju villkor tycker jag var bra att man framställde, och jag anser att de i allt väsentligt får betraktas som uppfyllda. Jag tror att det var Hans Lindblad som sade att det var bra ur förhandlingssynpunkt att socialdemokraterna har uppträtt som de har gjort i den här frågan. Jag tror att det är riktigt. Det har hjälpt regeringen att pressa industrin för att få fram ett bra avtalsförslag. Men jag vill samtidigt säga att regeringen själv naturligtvis starkt har markerat att vissa förutsättningar måste uppfyllas. Den som läser totalförsvarspropositionen uppmärksamt finner att det ingalunda rörde sig om en öppen fråga när totalförsvarspropositionen lämnades, utan åtskilliga förutsättningar skulle uppfyllas som vi nu anser är uppfyllda. Den utveckling som vi haft hittills har också visat att det är svårt att fatta så omfattande beslut som när det gäller ett flygplansprojekt utanför ett totalförsvarsbeslut. Beslutet har helt enkelt sådana dimensioner vad gäller både ekonomi och tid att det hör hemma i ett totalförsvarsbeslut — det måste finnas där för att man skall kunna göra den avvägning som man behöver göra i förhållande till hela försvaret. Socialdemokraterna säger — säkerligen i god tro — att ett uppskov skulle röra sig om bara ett halvår. Jag kan för min del inte ansluta mig till den tron. När jag ser vad den reservation som socialdemokraterna har skrivit skulle medföra i fråga om nya förhandlingar osv. måste jag säga att uppskovet inte skulle bli på ett halvår eller ett år. Det är mycket som talar för att hela beslutet — om vi inte tar det nu — då måste skjutas upp till nästa försvarsbeslut. Det är min absoluta uppfattning. JAS innebär en betydande industripolitisk satsning. Jag tänker inte ägna mig så mycket åt Oswald Söderqvist, som har uttalat många besynnerliga saker här i dag som egentligen inte är värda någon kommentar. Men han talar om det militärindustripolitiska komplexet osv. Måste det ändå inte, Oswald Söderqvist, betraktas som en fördel för vårt land att ha en bra industri som kan både utveckla, producera och underhålla materiel och att det alldeles speciellt gäller försvarssektorn, där vi har komplicerad och tekniskt mycket avancerad materiel? Oswald Söderqvist säger att vi uppmuntrar vinstintressena. Det är just för att hålla vinsterna på en rimlig nivå som vi har fört så hårda förhandlingar, och det är därför som vi har krävt så fastå åtaganden från industrin — och som industrin har ställt upp på. Jag vill gärna säga att jag känner den största respekt för IG JAS konsortiet, som har visat sig kunna samordna sina intressen och gå in i en sådan förhandling och slutföra den till ett resultat som vi finner vara till fördel för statsmakterna, men naturligtvis också för svensk industri. Vi behöver ha en svensk industri som kan utveckla och producera. Det får inte bara finnas industrier som går med förlust. Vi ser ju varje dag vilka problem som finns. Vi behöver ha en ny tro på oss själva och på våra möjligheter att utveckla även avancerad materiel inom landet. Vilka blir då konsekvenserna av ett uppskov? IG JAS offert utgår den 15 juli i år, och kontraktet mellan försvarets materielverk och IG JAS måste då omförhandlas. Detta är i och för sig allvarligt. Men ännu allvarligare är naturligtvis det avtal som finns mellan Volvo Flygmotor och General Electric i Amerika. Om vi låter det kontraktet gå ifrån oss nu kommer faktorer in som är mycket svåra att bedöma. Vad vi får i stället är utomordentligt svårt att bedöma. Ett uppskov kostar pengar, vilket har sagts förut. Summan har angetts till 400 miljoner. Personligen tror jag att det blir fråga om ett mycket större belopp om vi skjuter upp detta. Jag uppmanar dem som verkligen vill slå vakt om ett starkt flygvapen — vilket vi behöver inom försvaret — och svensk industri, att rösta för regeringens förslag i dag.
Herr talman! Jag tycker försvarsministern uttrycker sig litet slarvigt när han går upp och påstår att jag säger besynnerliga saker, men han talar inte om vad det är han menar. Det står emellertid i protokollet, så det är lätt att komma tillbaka och påminna försvarsministern om det någon gång i framtiden, om vi får tillfälle till det. Jag vill konstatera att jag inte har fått svar på min fråga: Hur mycket kommer de första 140 JAS-planen verkligen att kosta? Det vill jag ha svar på, och det tror jag svenska folket också vill ha svar på. Kommer den första serien på 140 plan att kosta 25,7 miljarder, 26,8 miljarder eller 30 miljarder? Det vore väldigt intressant att få höra. Det är ännu ingen av borgarnas tillfrågade representanter som har svarat på den frågan. Försvarsministern säger att vi skall slå vakt om vår svenska industri. Ja visst skall vi göra det. Man har verkligen slagit vakt om den dåligt under dessa sex år med borgerligt regeringsinnehav. Men vi skall inte slå vakt om den svenska militära rustningsindustrin när den utarbetar industriella samarbetsprojekt med en av de stora militärallianserna i världen. Ett sådant samarbete har aldrig tidigare förekommit i den svenska krigsmaterielproduktionens historia. Det kommer att medföra bindningar och beroende, vilket alla som har något som helst ansvar i kroppen måste anse som ytterligt oroande. Det borde oroa också försvarsministern. Han bara avfärdar det och talar om att det här är väldigt bra, och att han känner respekt för IG JAS osv. För vad leder detta till? Det leder till att vi får en flygplansproduktion på det militära området med NATO. Det är vad det handlar om. Vi kommer inte att kunna kontrollera exporten av det här projektet, utan det kan leda till vad som helst. Vi kommer också att ha väldigt svårt att kontrollera kostnaderna, oavsett vad försvarsministern har sagt. Det talas om att det är så väldigt bra med en militär industri därför att den innebär få spin off-effekter, dvs. effekter på den civila produktionen etc. Försvarsminister Gustafsson, det finns mängder av grundliga undersökningar som visar att alla investeringar i militära industrier ger mycket sämre effekt, mycket sämre multiplikatorisk effekt, på samhällssystemet än investeringar som görs direkt i civil produktion. Det finns flera studier om detta: FN:s stora studie från 1978, en stor studie som har gjorts i USA — av alla ställen — där detta har påvisats och finska LO:s undersökning från förra året, där det också har påvisats att det förhåller sig så. Det är alltså en omväg och ett synnerligt stort slöseri med pengar att bygga militära krigsmaskiner först för att sedan kunna säga att man kan tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen. Det är mycket viktigt att satsa direkt på civil produktion, och det borde också försvarsministern kunna erkänna, eftersom det finns så många internationella fakta som talar för detta.
Herr talman! Jag skall bara säga ett par ord i anslutning till det försvarsministern sade nyss, när han för sin del bedömde vilken uppfattning chefen för marinen hade. Jag vill med anledning av det anföra vad som står i Marinnytt och som jag antar är ett uttryck för vad han menar. Där står det: Chefen för marinen har därför stött tanken på en svensk utveckling, som i sig har många fördelar, men har i ett särskilt yttrande påtalat att dessa förbättringar av prestanda måste genomföras innan projektet slutligen fryses. — Han har således en annan utgångspunkt i detta sammanhang än försvarsministern har. Det andra som jag har anledning att ta upp är ett yttrande som Torsten Gustafsson gjorde, nämligen att det var hans bestämda uppfattning att det — om det inte fattas ett beslut i dag — kommer att dröja till nästa försvarsbeslut innan den här frågan kan behandlas. Jag tror inte att försvarsministern skall behöva leva i den föreställningen. Om han slår upp vårt yttrande finner han att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har varit med om att yrka avslag på en reservation, väckt av några av våra partikamrater. Av formuleringen i motionen kan man kanske få intrycket att motionärerna anser att beslutet skall uppskjutas till nästa tillfälle då vi behandlar en femårsplan. Jag har talat med motionärerna, som menar att vi i utskottet har läst motionen fel. Vi har ändå ansett att det är mycket viktigt att få klarlagt att det inte är fråga om ett sådant uppskov som försvarsministern befarar, och vi har därför velat klart markera det genom att avstyrka motionen. Försvarsministern behöver alltså inte leva i föreställningen att beslutet skall uppskjutas till nästa stora försvarsbeslut, utan vi menar vad vi har sagt och vi hoppas att det under nästkommande riksmöte skall vara möjligt att fatta ett beslut i den här frågan.